Herr talman! Årets biståndsbudget har lagts fram i ett för Sverige kärvt ekonomiskt läge. Det är i sådana situationer som biståndsviljan sätts på prov. Det är rimligt att säga att vi har bestått det provet ganska väl. Med utgångspunkt i de beräkningar som fanns i finansplanen överstiger biståndsanslagen 1 96 av vår bruttonationalprodukt. Regeringen står fast vid sitt uttalande att se enprocentsmålet som ett etappmål. Trenden mot att öka den andel av biståndet som binds till leveranser av svenska varor har brutits. Vi har anledning att notera detta utan att för den skull yvas alltför mycket. Vi gör inte mer än vi lovat här hemma i den politiska debatten eller i internationella åtaganden. Sedda både mot bakgrund av u-ländernas behov och vad vi anser som oavvisliga krav för vår egen välfärd är de insatser vi nu står beredda att göra trots allt blygsamma. Låt oss inte heller glömma att de svårigheter med otillräckliga exportinkomster och sysselsättningsproblem som vi brottas med inte går att jämföra med motsvarande problem i de länder som vi kallar för utvecklingsländer. Vi och andra industristater har sagt till dessa länder att de har rätt till en ökande andel av världens växande resurser. Vi har lovat dem stabilare råvarumarknader och jämnare exportintäkter. Vi har lovat dem ökat utrymme på världens kapitalmarknader, mera bistånd, skuldlättnader och ökad suveränitet över deras egna naturtillgångar. Så länge som det rört sig om allmänna deklarationer har man i regel lyckats komma överens. När det däremot gällt att omsätta den luftiga retoriken i avtal har det nästan alltid gått sämre. Så har möten på skilda nivåer om fattigdomens problem lagts till varandra som länkarna i en kedja, där u-ländernas förhoppningar fogats samman med nya besvikelser. Ett ambitiöst försök att studera vad de internationella förhandlingarna gäller har gjorts i en FN-rapport nyligen, den s.k. Leontief-studien.

Men som jag vill se det är grundtonen i Leontief-studien ändå positiv. Det går att få till stånd en snabb ekonomisk och social utveckling i de fattiga länderna. Det går att minska den vida klyftan mellan fattiga och rika länder. De åtgärder som behövs ter sig besvärliga bara i förhållande till vad som hittills åstadkommits, inte i förhållande till vad som faktiskt är möjligt om de politiska förutsättningarna skapas. Det finns också en annan sak att ta fasta på i citatet. Det pekar på behovet av att samtidigt förändra internationella förhållanden och vidta åtgärder i de fattiga länderna. Genom internationella program kan uländerna tillföras ökade resurser. Men om dessa generella åtgärder inte bara skall medverka till en internationell resursomfördelning från rika till fattiga länder utan också från rika till fattiga människor, då måste u-länderna gå in för en rättvisare fördelning också inom sina länder. Det är lätt att exemplifiera detta resonemang. Låt oss anta att ett internationellt råvaruavtal skall ingås för någon vara av typ kaffe, kakao eller te. För att stabilisera priserna kan fordras att man bestämmer hur mycket vart och ett av de producerande länderna får exportera. Men hur sprids det internationella avtalets fördelar bland skilda producenter inom de olika länderna? Blir det plantageägarna eller småbrukarna som delar på den nationella produktionskvoten? Vad händer med de jordlösas löner? Det internationella avtalets effekter i fråga om en mer rättvis resursfördelning beror till sist i mycket hög grad på vad som görs i de exporterande länderna. För svensk del är det lätt att instämma i Leontief-studiens analys av att det behövs ett samspel mellan internationella program för u-ländernas bästa och nationella reformer för u-landsbefolkningens bästa. Detta synsätt måste styra arbetet på att åstadkomma en strategi för det tredje s.k. utvecklingsårtiondet. Vilka krav kommer då att ställas på oss i detta sammanhang? Vad menar u-länderna med sitt krav på en ny ekonomisk världsordning? Vilka konkreta förändringar är det egentligen som vi talar om i samband med denna nya ekonomiska världsordning? Det är inte helt lätt att konkret och kort besvara de här frågorna. Internationellt utvecklingssamar U-länderna har sedan mitten av 1960-talet i olika sammanhang presenterat en rad krav på förändringar i reglerna för det internationella ekonomiska samarbetet. Vid FN:s sjätte extra generalförsamling våren 1974, där u-länderna fick en lång rad principiella krav antagna, valde man att kalla ett av konferensens slutdokument en ”deklaration om upprättandet av en ny internationell ekonomisk ordning”. Därmed hade förvisso ett nytt begrepp myntats. Men de krav som sammanförts under denna rubrik var inte nya. Det är inte heller fråga om ett färdigt, utarbetat regelsystem som kan kallas en internationell ordning.

U-länderna sade klart ut att man eftersträvade grundläggande förändringar av reglerna för handel och annat internationellt samarbete. Det borde emellertid knappast finnas något hotande i det framtidsperspektiv som tornar upp sig i den nya ekonomiska världsordningens skepnad. För det första är det inget hot mot vår välfärd att också u-länderna blir rikare.

För det andra gäller u-ländernas förslag en rad olika områden. De kommer att diskuteras i skilda organ. Förhandlingarna kommer att ske successivt. Allteftersom enighet kan nås — men på flertalet punkter är vi tyvärr ännu inte ens i närheten av någon enighet — kommer åtgärder att genomföras bit för bit. Det blir alltså fråga om en successiv anpassning —- som dessutom sker parallellt med den strukturomvandling som i snabb takt pågått i Sverige åtminstone sedan mitten av förra århundradet. Den nya ekonomiska världsordningen består av en lång rad självständiga delar. Flera av dessa kan införas och tillämpas oberoende av varandra och med högst varierande betydelse för olika grupper av u-länder. Ändrade regler för u-ländernas tillgång till teknologi betyder mest för de u-länder som har råd att betala för den teknologin. Ett råvaruavtal innebär naturligtvis fördelar uteslutande för de u-länder som har några råvaror att exportera. Allmän handelsliberalisering gynnar framför allt de mer industrialiserade u-länderna. För de fattigaste u-länderna kommer biståndsdelen i den nya ekonomiska världsordningen mycket länge än att spela en central roll, etc. Det räcker alltså inte att stödja kraven på en ny ekonomisk världsordning i största allmänhet. Vi måste också ta ställning till vilka krav vi vill ge förtur framför andra krav. Våra utgångspunkter i den diskussionen är givna: Vi försöker utforma vårt utvecklingssamarbete i enlighet med de önskemål som u-länderna själva anger, och vi försöker främja en utveckling som i första hand ger fördelar till de fattigare u-länderna. Dessa principer gäller såväl vårt direkta bistånd som vårt deltagande i internationella konferenser av skilda slag. Vi ställs nu inför en rad krav när det gäller utvecklingssamarbetet på industriområdet. Det är uppenbart att u-länderna vill ha och förväntar sig kraftigt ökade svenska insatser just i det här avseendet. Det är också klart att det främst är de fattiga u-länderna som har behov av bistånd på industriområdet. Relativt rika u-länder kan ofta lösa sina problem genom olika slags kommersiella samarbetsarrangemang. Det är självklart att vi skall försöka tillmötesgå u-ländernas krav när det gäller att vidga utvecklingssamarbetet på industriområdet. För att finna lämpliga former för detta kommer regeringen i morgon att tillsätta den utredning om utvecklingssamarbete på industriområdet som aviserades i budgetpropositionen i år. Utredningen kommer att arbeta inom ramen för de biståndspolitiska principer som riksdagen fastställt. Dess huvuduppgift blir att analysera och lämna förslag till åtgärder som på svensk sida kan vidtas för att stödja u-ländernas strävanden att bygga upp sin industrisektor och sin kapacitet att utveckla, förvärva och använda industriell teknologi.

Man har frågat: Skall biståndet kommersialiseras? Skall de svenska företagen i fortsättningen vara de som egentligen styr det svenska biståndet? Låt mig därför, herr talman, repetera: Det är u-länderna som vill att vi skall engagera oss på industriområdet. Att sedan herr Måbrink och vpk inte vill det betyder mindre. En del av det kunnande som u-länderna måste få tillgång till finns i svenska företag. Företagen måste alltså kopplas in på ett eller annat sätt — men det är u-länderna som avgör hur detta Internationellt utvecklingssamar skall ske. Jag är optimistisk nog att tro att vi skall kunna bygga upp ett samarbete som gynnar alla parter. Någon motsatsställning mellan de svenska företagens intressen och u-ländernas utvecklingssträvanden behöver inte råda. Jag kan inte heller se att den debatt som herrar Hellström och Korpås nyligen förde egentligen speglar några motsatsproblem som inte går att lösa. Självfallet är det inte meningen att industrisamarbete mellan rikare länder och fattigare länder automatiskt skall innebära att de rika länderna för över sin teknologi till de fattiga länderna. Den teknologin måste naturligtvis anpassas till vad som är rimligt ur u-ländernas synpunkt, men samtidigt är det nödvändigt att också i detta avseende betona att det fortfarande handlar om ett samarbete på u-ländernas villkor. Vi skall naturligtvis i de diskussioner vi för med u-länderna framföra våra synpunkter men det är givetvis u-ländernas prioriteringar som till sist skall vara de rådande. Det bör tilläggas — och det gör jag med referens inte minst till fru Anna Lisa Lewén-Eliasson — att även i fortsättningen skall den ledande principen vara att åtgärder som har till primärt syfte att tillgodose det svenska näringslivets intressen bör finansieras med andra medel än biståndsmedel. Herr talman! De två principer som jag har försökt att särskilt betona —- att det är u-ländernas prioriteringar som är det viktiga och att den svenska biståndspolitiken skall sikta in sig på att hjälpa de fattigaste länderna — har också i hög grad styrt vårt deltagande i den s.k. nordsyddialogen i Paris. De krav som vi stött och de förslag vi själva utarbetat och lagt fram har alla haft en gemensam profil: de har siktat på att i främsta rummet ge fördelar åt de fattigare u-länderna. Resursöverföring till u-länderna, lättnader i deras skuldbörda, stabilisering av råvarumarknaderna och energifrågorna står i förgrunden för förhandlingarna i Paris just nu. U-länderna vill att handeln med råvaror skall regleras. Detta skall bl.a. ske genom att man inrättar s.k. buffertlager, som köper när priserna är låga och säljer när priserna är höga. Härigenom avser man att stabilisera prisnivån. Ett av u-ländernas viktigaste krav är att en gemensam fond inrättas för att bl.a. finansiera dessa buffertlager. Flertalet stora i-länder är mycket tveksamma till alltför omfattande ingrepp i råvarumarknaderna, dvs. till alltför omfattande ingrepp i marknadsmekanismens principer. Det råder väl inget tvivel om att det är en av anledningarna till att de här diskussionerna i allmänhet gått trögt, och det är i hög grad en av anledningarna till att förhandlingarna i Genéve nyligen om den gemensamma fonden inte gjorde några framsteg. För svensk del har vi aktivt stött u-ländernas krav på stabilare råvarumarknader. Detta kommer vi självfallet att göra även vid nord-syddialogens ministermöte i slutet av den här månaden, då ett nytt försök kommer att göras att nå en överenskommelse på råvaruområdet. Vi har på svensk sida också utarbetat ett förslag till finansieringssystem för att ge kompensation åt u-länder som plötsligt drabbas av att inkomsterna av råvaruexporten blir mindre än beräknat. Sådana bortfall kan ju helt förrycka ett lands utvecklingsplanering. Biståndselementet i det svenska förslaget avser i första hand de fattigaste u-länderna. En annan huvudfråga i Parisförhandlingarna gäller u-ländernas krav på ett ökat biståndsflöde.

Detta är naturligtvis bakgrunden till u-ländernas betoning av biståndet. I dag uppgår OECD-ländernas bistånd bara till hälften av FN:s s.k. 0,7-procentsmål. Biståndsandelen av bruttonationalprodukten har dessutom stadigt sjunkit under de senaste 15 åren, och det är först under den allra senaste tiden som en liten omsvängning uppåt har kunnat noteras. Det krävs nu helt andra tag från de stora i-ländernas sida. Från svensk sida har vi sökt inrikta diskussionen på behovet för de enskilda länderna att fastställa en långsiktig plan för att öka biståndet. Våra egna erfarenheter i det avseendet säger oss ju att vi kunnat klara detta utan att vår egen ekonomi därigenom har gått över styr. De argument vi möter i de internationella diskussionerna från de stora och mycket rikare ländernas sida går ofta ut på att detta är ett orimligt mål och att det kommer att allvarligt skada ekonomin. Så säger man oss, och vi brukar då stillsamt påpeka att vi har klarat oss. Varför skulle då inte andra länder kunna göra det? På skuldområdet finns djupa motsättningar mellan i-länder och u-länder. U-länderna vill ha en allmän lättnad som gäller alla statliga och privata krediter. I-länderna motsätter sig varje form av generell lösning som innebär en automatisk minskning av skulderna. De menar att skuldproblem måste behandlas från fall till fall. Från svensk sida har vi i detta läge lagt fram ett kompromissbud. Vi har föreslagit skuldlättnader avseende enbart offentliga biståndskrediter och begränsade till de fattigaste länderna. Det vore, herr talman, ett allvarligt bakslag om de s.k. Parisförhandlingarna skulle avslutas utan konkreta resultat. U-länderna har redan gjort mycket långtgående eftergifter i förhållande till sina ursprungliga krav. Om inte dialogen skall övergå i en för alla parter olycklig konfrontation krävs att särskilt de stora i-länderna under den korta tid som nu återstår omprövar sin negativa inställning till u-landskraven, åtminstone på de tre områden som jag närmast har uppehållit mig vid. Den inriktning på de fattigaste länderna som är Sveriges politik kan te sig självklar men är ändå inte helt okontroversiell. U-länderna framträder utåt som en homogen grupp, och det är i vissa sammanhang känsligt att tala om skilda intressen för olika grupper av u-länder. Jag tror Internationellt utvecklingssamar ändå att det är nödvändigt att påpeka att det finns skilda intressen. Den vida och vidgade klyfta vi ofta talar om finns inte bara mellan det vi kallar för i-länder och det vi kallar för u-länder. Den finns också mellan å ena sidan i-länder, OPEC-stater, andra mineralrika eller industrialiserade länder och å andra sidan de fattiga u-länderna. På praktiskt taget varje område kan man se förvånansvärt stora och klara skillnader mellan de något rikare u-länderna och de verkligt fattiga u-länderna. Bland de rikare u-länderna finns flera som lyckats tiodubbla sin export, och bland de fattigaste finns några som lyckats med en tredubbling. De andra har lyckats ännu sämre. U-länderna som grupp står för 7 96 av världens samlade industriproduktion, medan den industriella kapaciteten i Afrika bara motsvarar 0,5 96 av världens samlade industri. En lista av det här slaget skulle kunna utsträckas till flera områden. Detta skulle emellertid bara bekräfta vad som redan framgått. Vid sidan av de oljeexporterande u-länderna finns en annan, växande grupp uländer som lyckats uppnå och bibehålla en snabb ekonomisk tillväxt, som genom en snabbt växande industrivaruexport kan betala för importen av livsmedel, som själva i viss utsträckning kan och får låna på den internationella marknaden och kan klara av kommersiella lån och som har en tillräckligt attraktiv hemmamarknad för att locka i-länderna till samarbetsavtal. De här länderna har självfallet för den skull inte avskaffat fattigdomen. Även i de rikare u-länderna finns en omfattande nöd, svält och mänsklig förnedring i storstädernas slumområden eller på den storgodsdominerade landsbygden. Men dessa länder har en snabbt växande kapacitet att ta sig an de egna problemen. Det är i deras fall inte i första hand fråga om bristande resurser utan snarare om bristande politisk vilja. I de fattigaste länderna har problemen snarast accentuerats under senare år. Den ekonomiska tillväxten håller endast med nöd och näppe jämna steg med befolkningsökningen. Exporten domineras i huvudsak av råvaror med oförmånlig och osäker prisutveckling. Den internationella kapitalmarknaden är stängd och bytesbalanskriser måste mötas med prutningar i utvecklingsbudgeten. Det är till dessa länder Sverige, enligt regeringens mening, skall koncentrera sitt utvecklingssamarbete. Det är det vi menar när vi i budgetpropositionen säger att vi skall koncentrera u-hjälpen till de fattigaste länderna. Och när vi nu, liksom tidigare, tillägger ”och till de fattigaste människorna” menar vi att ett framgångsrikt utvecklingssamarbete dessutom kräver att det hos våra samarbetsländer skall finnas en vilja till social och ekonomisk utveckling för folkflertalets bästa. Inriktningen av Sveriges direkta bistånd på de fattigare u-länderna har alltid varit ganska klar. För budgetåret 1977/78 kommer ungefär 90 96 av det bilaterala anslaget att användas för samarbete med de mycket fattiga u-länderna. En av de ytterst få, kanske den enda biståndsgivare som kan tävla med Sverige i detta avseende är IDA, som alltsedan sin start koncentrerat sin långivning på de allra fattigaste u-länderna. Relativt rika u-länder kan över huvud taget inte få några IDA-lån. Ett land som är uteslutet från IDA:s långivning just av detta skäl är Chile, vilket märkligt nog inte gått upp för en del av de ivrigaste världsbanksdebattörerna i Sverige.

Vi har här i riksdagen genom åren varit överens både om de kritiska synpunkter som man kan anlägga även på IDA och på Världsbanksgruppen som helhet och om att utvecklingen gått och går i riktning mot en allt bättre överensstämmelse mellan IDA:s verksamhet och våra samarbetsprinciper. Vi har också varit överens om att IDA är den utan jämförelse viktigaste källan för obunden kreditgivning på utomordentligt fina villkor till uländerna. Vi vet dessutom — och det är inte det minst viktiga — att u-länderna i internationella sammanhang uttalat ett mycket starkt stöd för en rejäl ökning av IDA:s resurser och att programländerna i direkta kontakter med oss sagt samma sak. När jag var i Tanzania nyligen var det just detta budskap jag fick med mig hem till den nya svenska regeringen. Jag vet att Tanzanias president Nyerere hade samma maning att rikta till den tidigare, socialdemokratiska regeringen. Dessa skäl räcker enligt vår mening mer än väl för att motivera en oförändrad bidragsandel. Härtill skall emellertid läggas att den internationella överenskommelse som nyligen träffats om en ökning av IDA:s resurser bygger på att alla viktigare bidragsgivare ställer upp med oförändrad andel. Om vi hade insisterat på att få sänka Sveriges andel, som nu är 4 96, hade vi uppenbarligen riskerat att andra länder tagit Sveriges exempel som förevändning för att gå in för samma politik. Det är också alldeles uppenbart att detta skulle ha äventyrat förhandlingarna om den s.k. femte påfyllnaden, som — sedan förhandlingarna väl gått i lås — ger u-länderna 32 miljarder kronor i utomordentligt förmånliga lån under den närmaste treårsperioden. Visst finns det drag i Världsbankens verksamhet, som vi bör vara kritiska till och som vi bör söka reformera. Om dessa ting har det rått och råder bred parlamentarisk enighet i den svenska riksdagen, och det bekräftas även av årets utskottsbetänkande. Vårt inflytande utövar vi bäst — därom råder också enighet — om Sverige finns kvar i IDA och Världsbanken och stöder u-ländernas krav där. Också när det gäller insatserna i södra Afrika finns en socialdemokratisk Internationellt utvecklingssamar reservation. Här kan jag dock inte på samma sätt som när det gäller IDA se att det finns någon egentlig sakskillnad mellan regering och opposition, även om Mats Hellström gjorde vad han kunde för att få en sådan skillnad att framtona. Regeringsförklaringens ord om ”ökat stöd till kampen för frigörelse i södra Afrika” speglas i hög grad i årets biståndsbudget. I anslagsfrågan handlar det om en avvägning inom ramen för samma totala biståndsanslag. Oppositionen vill använda de pengar man sparar på IDA och katastrofanslaget för att öka anslagen bl.a. till länderna och befrielserörelserna i södra Afrika. Den avvägningen kan jag, vilket framgått av vad jag nyss sagt, inte acceptera. Viktigare är ändå att vi är överens om att Sverige bör fortsätta att fördöma apartheidpolitiken, att hjälpa apartheidpolitikens offer, att ge humanitärt stöd till de rörelser, som hävdar den självklara principen om majoritetsstyre för folken i Namibia och Zimbabwe, och att som ett led i samma strävanden stödja den sociala och ekonomiska utvecklingen i de redan fria staterna i dessa områden. Vi kan göra detta politiskt genom att helhjärtat ställa upp bakom de ekonomiska sanktionerna mot Rhodesia, genom att arbeta för ett tvingande vapenembargo mot Sydafrika och genom att verka för ett stopp för nyinvesteringar i Sydafrika. Vi gör det också genom att föreslå att de s.k. frontstaterna skall få genomgående ökat bistånd. Mogambique, vars ekonomi utsatts för hårda påfrestningar till följd av FN-sanktionerna mot Rhodesia, får en ökning med närmare 50 9 i förhållande till årets budget. Med samma motivering får också Zambia en avsevärd anslagsökning. Med det fria Angola har regeringen förklarat sig beredd att inleda ett långsiktigt utvecklingsarbete. Även Botswana, Lesotho och Swaziland, alla länder som i dag är ekonomiskt starkt fjättade till Sydafrika, kommer att få mer bistånd om regeringens förslag bifalles. Och apropå vad herr Hellström sade om Tanzania vill jag bara påminna om att Sverige faktiskt är den avgjort största bidragsgivaren till Tanzania, även om man räknar in Världsbanken. För flyktingar och befrielserörelsernas humanitära verksamhet föreslås 35 milj.kr., vilket innebär en större ökning än som föreslogs av en enig SIDA-styrelse. Till yttermera visso har det understrukits att detta inte är något tak. I den utsträckning det finns utrymme för konstruktiva insatser, som kräver större belopp, är vi beredda att anvisa ytterligare medel ur katastrofanslaget, vilket herr Wirmark redan har påpekat. Vid en resa nyligen i Afrika har jag uppmanat befrielserörelserna ZANU och ZAPU i Zimbabwe att precisera sina önskemål om bistånd, vilket nu också skett. Dessa ansökningar övervägs f.n. inom den s: k. flyktingberedningen. Beredningens förslag kommer naturligtvis att prövas av regeringen i positiv anda. Det stöd vi en gång gav befrielserörelserna i de portugisiska kolonierna har nu övergått eller är på väg att övergå i ett långsiktigt samarbete med politiskt fria stater. Vi hoppas naturligtvis att den dag inte skall vara alltför långt borta då detta också kommer att gälla Namibia och Zimbabwe. Det är inte vår eller andra utomstående staters sak att förestava utvecklingsländernas val av politisk väg. Men själva fria har vi en skyldighet att hävda andra folks rätt till politiskt oberoende och ekonomisk utveckling. Detta är ändå till sist, herr talman, allt vårt biståndssamarbetes yttersta mål.
Herr talman! Statsrådet Ullsten kommenterade de inlägg om industrifrågor som bl.a. herr Måbrink, herr Korpås och jag gjort. Jag tror att han bevisade för mycket. Det behövde inte finnas någon motsättning som inte gick att lösa, ansåg han om herr Korpås och min debatt. Vi skall inte överföra vår teknik, om den inte passar u-länderna, utan vi skall finna en teknik som är lämplig och som u-länderna önskar, sade herr Ullsten vidare, och jag håller helt med honom på den punkten. Men därmed blir också herr Ullstens polemik mot herr Måbrink egendomlig. Herr Ullsten ville bagatellisera och hävdade att det inte fanns någon egentlig motsatsställning mellan svenska företags intressen och den svenska biståndspolitikens intressen i detta sammanhang. Men de svenska företagen har naturligtvis ett primärt intresse av att sälja den teknik de har men inte av att sätta i gång ett kostsamt utredningsarbete för att finna ny teknik, som de inte har, att sälja till u-länderna. Där finns en klar potentiell konfliktrisk mellan svenska företags intressen och biståndspolitikens intressen. På den punkten tror jag alltså att herr Ullsten bevisade litet för mycket. Desto viktigare är det då att den svenska regeringen håller hårt i industribiståndet så att inte företagsintressena får dominera, och det är det som vi understryker så kraftigt; jag skall inte gå in närmare på det nu, eftersom herr Göransson kommer att ta upp det i sitt inlägg. Vi menar emellertid att man inte skall blanda ihop bistånd och kommersiella transaktioner. Vi är motståndare till att man gör ett bolag som delas mellan näringslivet och staten när det gäller t.ex. att sälja utbildningstjänster — just av det skälet att det gäller industriell teknik som näringslivet har eller kan ta fram. Om man skall finna en teknik som passar u-länderna snarare än det svenska näringslivet, bör ju staten kunna avgöra saken bättre än näringslivet självt, som har ett klart egenintresse av att sälja just sin teknik. För herr Ullsten fanns det ingen sakskillnad när det gällde våra olika anslagsbud i fråga om södra Afrika. För socialdemokratin ligger det en självklar sakskillnad i de drygt 100 milj.kr. till södra Afrika som vi föreslår utöver regeringens förslag. Trots att herr Ullsten uppehöll sig vid södra Afrika fick jag ingen klarhet i ett par frågor, som oroar mig. Internationellt utvecklingssamar för långsiktigheten drogs upp så fort som avkolonialiseringen skedde, men den nya regeringen har inte velat göra Angola till programland. Angola är en av de viktigaste frontstaterna. Varför vill inte regeringen ställa upp? Statsrådet Ullsten hänvisade till den biståndsnivå för Tanzania som under många år har uppnåtts genom den socialdemokratiska politiken, till vilken ni har anslutit er. Men vad jag talade om i mitt inlägg var att biståndet till Tanzania med regeringens förslag, som innebär nedskärning av SIDA:s äskanden, betyder en minskning av biståndet till Tanzania i reala termer jämfört med föregående år. Detta ser socialdemokraterna som ett djupt beklagligt inslag i biståndspolitiken mot bakgrund av de stora behoven i Tanzania självt och hos de befrielserörelser som Tanzania stöder.

Herr talman! Jag ställde en fråga till herr Ullsten om IDB, och jag skulle vara tacksam om herr Ullsten svarade på den frågan. Sedan kan jag i stort sett hålla med Mats Hellström när det gäller industrisamarbete. Jag vill bara påpeka för herr Ullsten att mitt parti inte är emot industrisamarbete — och jag sade det faktiskt också i mitt anförande. Vi har ingenting emot investeringar i vissa u-länder. Men huvudfrågan är ju till vilka länder investeringarna skall gå och vilket syftemål de skall ha.

Det kan ske därför att det just i den sortens u-länder finns regimer som över huvud taget inte har någon folklig förankring eller något intresse av att utveckla landet, så att man kan höja folkmajoritetens oerhört låga levnadsnivå. Det är ju detta det handlar om, det är detta som är kärnfrågan, och därom har inte herr Ullsten sagt någonting. Hur ser herr Ullsten på den typen av investeringar, som ju sker i dag? Jag nämnde Latinamerika som ett exempel. Hur ser herr Ullsten på investeringarna i Chile? På vilket sätt kommer de svenska företagens investeringar där de fattiga och svältande människorna i Chile till godo?

Herr talman! Herr Hellström tycker tydligen inte om att jag försöker tona ned de skillnader som kom fram mellan honom och en del andra debattörer tidigare när det gäller investeringar och teknologi. Jag skall gärna erkänna att visst kan det här finnas skillnader. Det kan finnas olika idéer om vad som är det rimliga och vad som inte är det rimliga. Men jag tycker ändå att saken på något sätt från vår synpunkt ter sig relativt enkel. Det är u-länderna själva som begär att vi skall öka sam arbetet på industriområdet. Det är u-länderna själva som begär att vi skall hjälpa till med teknologiöverföring. Vi är givetvis på det klara med att u-länder är svaga ekonomiskt, också i samarbete med stora investerare, vare sig det handlar om nationella eller multinationella företag. Vi kan dock inte vara till den grad försiktiga att vi, medvetna om de riskerna, som huvudsaklig politik avråder u-länderna från denna typ av industriellt samarbete, eller från att få en för u-ländernas förutsättningar anpassad teknologi. Vad vi kan göra är att i största möjliga utsträckning stärka u-landssidan i den situationen, och det är väsentligen det som utvecklingssamarbete på industriområdet skall handla om. Sedan är det en helt annan fråga när det gäller direktinvesteringar. Här är det faktiskt så, herr Måbrink — jag vet inte om det också möjligen gäller herr Hellström — att den motvilja mot direktinvesteringar, som präglar en del av era inlägg, ser man ingen motsvarighet till när man åker till u-länderna, eller när man sitter här hemma i Sverige och diskuterar med u-ländernas representanter. Det spelar ingen roll om det handlar om en utrikeshandelsminister från Vietnam eller en president i Tanzania eller Mogambique — alla är de mycket intresserade av att få även svenska investeringar i sina länder. Jag talar nu inte om industribistånd utan om svenska investeringar. Visst ser vi riskerna för u-länder — att de kan komma till korta i förhandlingar om hur vinster skall fördelas eller hur investeringen i allmänhet skall läggas upp. Det måste ändå vara så, att vi har en allmänt positiv inställning till u-ländernas prioriteringar och önskemål också på detta område. Sedan till sist, herr talman, herr Hellströms tal om den skarpa socialdemokratiska profilen när det gäller södra Afrika. Såvitt jag förstår handlar det inte alls om någon annorlunda profil. Det handlar om litet större belopp, om en ökning av anslagen till länder och rörelser för vilka regeringen redan har föreslagit en ökning. Det handlar dessutom om en ökning inom samma totala biståndsanslag. Den av socialdemokraterna föreslagna ökningen kommer därför att gå ut över anslag till andra områden, framför allt anslaget till IDA. Från regeringens sida har vi menat — och samma princip gäller fortfarande — att eftersom man från u-ländernas sida fäster så stort avseende vid att IDA får större resurser, skall inte Sverige vara ett land som sviker. Då skall vi inte i ett känsligt förhandlingsläge gå in och föreslå en sänkning av vår bidragsandel med risk att andra länder skulle följa efter och att hela påfyllnadsförhandlingen skulle gå i stöpet. Det tror jag inte något u-land hade uppskattat.
Herr talman! Jag tycker att herr Ullstens inlägg präglades av en liberal kluvenhet när det gäller industrifrågorna. Alla u-länder är intresserade av direktinvesteringar, sade herr Ullsten. Han sade också att u-länderna begär teknologiöverföring. Men de här två påståendena är inte självfallet Internationellt utvecklingssamar samstämda med varandra. Olika slags direktinvesteringar ger inte samma effekter. Direktinvesteringar kan vara allt ifrån en färdig fabrik med full teknologiöverföring till utläggning av legoarbeten, sammansättningsarbeten osv. som inte alls eller mycket litet överför teknologi. Erfarenheten av västvärldens investeringar och också Sveriges investeringar i u-länderna visar att de investeringarna i första hand går ut på att lägga ut enkla moment som inte innebär teknologiöverföring.

Har hela den debatten undgått herr Ullsten, att direktinvesteringar som sker på företagens villkor inte är vad u-länderna i internationella och andra organisationer i första hand önskar utan vad de tvärtom motsätter sig? Kravet på teknologiöverföring har ju kommit fram så hårt i internationella fora, därför att u-länderna ser att de inte får en teknologiöverföring genom de direktinvesteringar som sker på de privata företagens villkor. Det är därför som det krävs en kraftfull politik också från statens sida. Slutligen södra Afrika. Herr Ullsten säger att reservationen handlar om ökningar på ökningar. Men det gör den inte när det gäller Tanzania. Där skall vi rösta om antingen en ökning av biståndet enligt det socialdemokratiska förslaget eller en minskning av biståndet i reala termer enligt regeringens förslag. Herr Ullsten har heller inte besvarat min fråga: Varför vill inte den borgerliga regeringen göra Angola till programland? Det är en annan av de frågor som vi skall rösta om här i kväll.
Herr talman! Jag skall inte orda mera om företagsinvesteringar, därför att herr Ullsten vill inte diskutera dem på det sätt som de borde diskuteras. Det kan man klart konstatera efter den här debatten. Trots att jag inte har rätt till fler repliker upprepar jag frågan om IDB. Det är tredje gången jag ställer den frågan till herr Ullsten, och jag skall helt kort redogöra för bakgrunden. Herr Ullsten och jag hade en debatt här i kammaren i mitten på december förra året om medlemskap i IDB. Herr Ullsten sade då att av biståndspolitiska skäl var ett medlemskap inte acceptabelt — man kunde inte tänka sig det. Jag ställde därför frågan: Men hur är det då när det gäller u-landsmotiv? Inte ens det svarade herr Ullsten på. Jag vill alltså veta: Vad är det som hänt under de två månader som gått sedan herr Ullsten sade detta i riksdagen? Nu har ju herr Ullsten, efter vad jag förstår, gått med på medlemskap i den Interamerikanska utvecklingsbanken — alltså ett direkt stöd av skattebetalarnas pengar till de oerhört brutala militärdiktaturerna i Latinamerika. Och det har med den fråga som vi diskuterar här i dag att göra!

Herr talman! Det är mycket riktigt som herr Måbrink påstår, att jag sagt att det inte finns några skäl att gå in i IDB om man skall se till utvecklingseffekter av den typ som vi avser när vi diskuterar svenskt bistånd. Därför har vi som bekant heller inte gått in i IDB med några biståndsmedel, utan medlemskapet i IDB har helt motiverats av exportskäl. Jag skall gärna gå in utförligare på en diskussion om vad u-landspolitiken kräver för typ av avvägningar mellan vad som är rimligt från u-ländernas synpunkter och vad som är rimligt från Sveriges synpunkt. Jag tillåter mig hävda att en svensk regering, av och till, också måste ta sig an svenska intressen. Får jag sedan bara säga till herr Hellström att jag efter hans senaste inlägg ännu mindre än tidigare förstår vad det är han och jag är oense om. Hans resonemang gick ut på att just därför att svenska och andra länders företag när de investerar i u-länderna ser till sina egna intressen i första hand — det är det företag gör och skall göra — behöver u-länderna stöd också på industriområdet för t.ex. teknologiöverföring. Det stödet är vi nu beredda att ge. Vi är också beredda att försöka hitta lämpliga former för det, där det ibland kanske kan bli tal om direkta statliga insatser, där det ofta kan bli tal om samarbete mellan staten och näringslivet och där alltsammans hela tiden har som utgångspunkt att uländerna vill bygga upp sin industri. När det gäller Tanzania lika väl som när det gäller andra ändamål i södra Afrika, där socialdemokraterna vill föreslå högre anslag, är det på det sättet att man tar någon annanstans ifrån. Den avvägning som socialdemokraterna förordar och som skulle innebära dels att man minskar katastrofanslaget, dels att man försvårar IDA-förhandlingarna har vi inte velat vara med om. Vad sedan till sist gäller Angola, som jag tyvärr glömde att beröra i mitt förra inlägg, framgår det av budgeten att vi är beredda att inleda ett långsiktigt samarbete med Angola. Det är möjligt att det samarbetet så småningom kommer att bli av den karaktären att Angola blir ett av Sveriges programländer. Vi börjar nu med samarbete med Angola i den här formen, och det är väl rimligt att ta ett steg i taget. Så diskuterade, såvitt jag vet, i regel också den socialdemokratiska regeringen när den gick in i nya länder.

Herr talman! Jag skall börja med ett citat. ”Vi delar den i tidigare propositioner och utskottsutlåtanden framförda uppfattningen att kravet på solidaritet med de fattiga länderna utgör ett tillräckligt motiv för ett omfattande svenskt biståndsprogram. Härav följer att detta motiv är överordnat andra skäl som kan anföras till förmån för Sveriges biståndsinsatser. Solidariteten förstärks i och med att man lägger allt större vikt vid strävanden mot jämlikhet och jämställdhet mellan grupper och individer Internationellt utvecklingssamar inom det svenska samhället. En jämlikhetspolitik i Sverige kan inte begränsas till åtgärder som utjämnar skillnader enbart inom nationen. Den solidaritet som måste bära upp alla jämlikhetssträvanden blir inte trovärdig utan sin internationella dimension. Därför blir ett omfattande biståndsprogram som syftar till internationell utjämning och social rättvisa ett naturligt inslag i Sveriges utrikespolitik.”-—-- Vi vill redan här understryka att en biståndspolitik som huvudsakligen motiveras av solidaritetskrav måste få en markerad inriktning på social rättvisa och ekonomisk utjämning. —---” ”Härav följer att det svenska biståndet i första hand bör inriktas på fattiga u-länder som själva aktivt strävar att förbättra de ekonomiska och sociala förhållandena för de sämst ställda grupperna”. Nej, det här var inget citat från den socialdemokratiska motionen — även om det mycket väl kunde ha varit det.

Biståndspolitikens allmänna inriktning bör bli föremål för en noggrann prövning.” Också herr Hernelius har i dag låtit antyda att det nu skall bli en förnyad prövning, att starten kommer att ske från andra utgångspunkter. Det är självklart att utredningens betänkande skall gå ut på remiss. Sedan får regeringen formulera en proposition med anledning av de förslag som inkommit. Men jag har svårt att förstå att regeringen skulle kunna förändra riktlinjerna för biståndspolitiken så väsentligt som framgick av herr Bengtsons inlägg förra året och som antyddes i herr Hernelius inlägg i dag, när det finns en så samstämmig uppfattning om inriktningen. Såvitt jag kan finna råder det alltså mycket stor enighet i utredningen om principerna för ländervalet, kanske större än enigheten här i kammaren. Om man jämför utrikesutskottets betänkande i år med motsvarande betänkanden 1975 och 1976 kan man göra vissa intressanta iakttagelser. Propositionen och den borgerliga utskottsmajoriteten vill i år ge regeringen fullmakt att lämna treåriga utfästelser — inte bara till programländer na utan till samtliga länder med vilka Sverige har ett utvecklingssamarbete som förutses fortgå under en längre period. Ingenting sägs om vilka kriterier som skall gälla för denna kategori av länder. ”Som förutses fortgå under en längre period” — vem är det som förutser detta? Är det SIDA? Är det regeringen? Är det riksdagen? Reservanterna menar att detta är att så att säga att bakvägen ta bort programlandsbegreppet. Nu blir alla mottagarländer programländer i vår mening. Koncentrationen till ett fåtal programländer, som vi varit eniga om, nonchaleras. Det är ett försåtligt sätt att ställa riksdagens beslut åt sidan som är betänkligt. Men även sakligt sett är det betänkligt, eftersom det ligger en styrka i vår koncentration till ett begränsat antal länder, som innan vi antog dem till programländer blev föremål för ytterst noggranna analyser. Herr Ullsten har i dag sagt att det kan tänkas att Angola blir ett programland — man tar ett steg i taget. Vad är det då för skillnad på det långsiktiga samarbetet och detta att ett land är programland? När man läser det utmärkta betänkandet från BPU finner man att det enbart talas om programländer i samband med långsiktiga utfästelser. Alla minns kanske — i varje fall gör jag det — hur moderaterna drev på och fick centern och folkpartiet med sig när de ville begränsa den socialdemokratiska regeringens fullmakter när det gällde långtidsutfästelser. Nu vill regeringen utvidga fullmakterna. Man förvånar sig verkligen över herr Hernelius totala tystnad när det nu gäller att utöka regeringens bemyndigande. Dessutom har det kommit till min kännedom att regeringen är i färd med att sluta fleråriga bindande avtal med mottagarländerna. Jag vill citera vad herr Ullsten sade i biståndsdebatten i april 1975. Han hävdade då att förslaget om begränsning av fullmakten var ett önskemål från riksdagen att få spela en aktivare roll inom ramen för gällande principer för vår biståndsplanering. Frågan om hur det blir med riksdagens aktiva roll när man sluter två eller treåriga avtal med mottagarländerna ber jag att få ta upp med herr Ullsten vid ett senare tillfälle. Det finns en annan tystnad som också förvånar, och det är moderaternas tystnad om biståndet till Vietnam och i synnerhet till skogsindustriprojektet. Det fanns ingen motion om detta till årets riksdag, det anfördes inte ett ord om det vid utskottets behandling av biståndet till Vietnam. Men tystnaden bröts ju i dag av herr Hernelius som sade att man måste upprätthålla traditionerna. Jag trodde att moderaterna hade anslutit sig till den svenska Vietnampolitiken sådan den formats av den socialdemokratiska regeringen, men så var det nu ändå inte. Vad kan det vara som har hänt? Förra gången krävde man en omförhandling om biståndsavtalet med Vietnam. Man talade då om att kostnaderna för skogsindustriprojektet hade stigit till 800 milj.kr. Vad står det i år? I år får man en siffra som visar att kostnaderna är I 055 milj.kr. Men då säger herr Hernelius: Det är ingen idé, tiden är ute. Förra året sade moderaterna när det var fråga om 800 milj.kr., att man ville frigöra medel för andra och mer angelägna uppgifter. Det måste väl ändå, herr Hernelius, kännas genant med den här helomvändningen? Det är kanske oförsynt av mig att påminna om gångna tider, men jag tycker att det är nödvändigt. Jag hoppas också att herr Hernelius lyssnade till vad statsrådet Ullsten sade, att u-ländernas prioriteringar är det som är viktigast. För Vietnam har ju skogsindustriprojektet prioriterats i allra högsta grad. Regeringen har gjort ett stort nummer av att biståndsanslaget nästa Internationellt utvecklingssamar 5Å år något kommer att överskrida enprocentsnivån. Herr Ullsten sade nu att han bara ville notera det, inte yvas över det. Först vill jag då notera att regeringen och Ola Ullsten helt tyst ansluter sig till den av socialdemokraterna genomförda omläggningen av beräkningsgrunderna för enprocentsanslaget, dvs. beräkningarna görs på det kalenderår då budgeten läggs i stället för framförliggande budgetår.

Nåja, man är inte sämre karl än att man kan ändra sig. Hur som helst så har nu de vise vid efterhandsgranskning kommit fram till att vi nådde nog inte enprocentsmålet 1975 på grund av inflationens verkningar. Men 1977/78 når vi över enprocentsmålet, säger utskottet och citerar snällt propositionen. När vi från socialdemokratiskt håll påpekade att den snabba prisstegringen i början av 1977 och olika ekonomisk-politiska åtgärder från regeringens sida — devalvering och föreslagen momshöjning, som ju ändå, herr Hernelius, är realiteter — innebär att propositionens prognos för BNP inte längre är aktuell, då ville majoriteten inte lyssna. Men vi menar att det med dessa fakta för ögonen inte finns något stöd för påståendet att enprocentsnivån kommer att överskridas år 1977. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationen 4.

Herr talman! Jag har inte så förskräckligt mycket att invända mot det som fru Sigurdsen sade, men på en punkt tycker jag att en kommentar är nödvändig. Det gäller fru Sigurdsens sätt att diskutera frågan om rätten för regeringen att göra långsiktiga utfästelser också till andra länder än de som kallas programländer. Fru Sigurdsen ville göra gällande att de skrivningar som finns i budgetpropositionen och som utskottsmajoriteten nu anslutit sig till på något sätt skulle sätta riksdagen åt sidan; regeringen skulle, befarar hon, kunna hålla på och leka hur den ville och göra det ena eller andra landet till programland eller låta bli att göra det. Men så är det ju inte, fru Sigurdsen. Om riksdagen anser att det är fel när regeringen hävdar att vi skall ha ett långsiktigt samarbete med något land, så har ju riksdagen möjlighet att säga ifrån, på samma sätt som riksdagen har möjligheter att hävda att vissa länder skall vara programländer och att vissa andra inte skall vara det. Den möjligheten har socialdemokraterna själva utnyttjat vid behandlingen av det ärende som vi nu diskuterar. Om jag minns rätt tycker man inte att Kenya skall vara ett programland i framtiden, medan man däremot anser att Angola skall vara det. Den saken kommer riksdagen så småningom att kunna votera om. Budgetpropositionens skrivningar innebär inte på något sätt att riksdagens inflytande minskar. När man från socialdemokratiskt håll går emot tanken på att vi skall kunna ha ett långsiktigt samarbete också med andra länder än programländer tycker jag att det är intressant att få ett svar på frågan vad socialdemokraterna i så fall har för alternativ. En logisk konsekvens vore att man sade att vi över huvud taget inte skall ha något samarbete med andra länder än de som kallas programländer. Men om jag fattat saken rätt, är det inte det man vill. I så fall måste man anse att det är långsiktigheten i samarbetet med vissa länder som är det felaktiga. Då vill jag fråga: Vilka av de länder som vi föreslagit ett långsiktigt samarbete med, men som inte är programländer, tycker ni att vi skall bete oss på annat sätt med? Skall vi när det gäller Kap Verde och Laos — för att ta ett par exempel — säga att vi inte vill ha något långsiktigt samarbete med dessa länder utan att vi när det gäller dem skall ta något slags ad hoc-beslut år efter år? I en tidigare debatt under riksmötet förde jag en diskussion med Birgitta Dahl, där hon föreslog dels att vi skulle gå in med katastrofbistånd i Laos, dels ett långsiktigt samarbete med samma land. Hon var ganska nöjd med det svar jag då gav, nämligen en referens till det som står i budgetpropositionen om att vi faktiskt hade tänkt oss ett långsiktigt samarbete med Laos liksom att ge katastrofbistånd. Hade regeringen varit fjättrad vid den av socialdemokraterna nu drivna tanken att vi inte får ha ett långsiktigt samarbete med andra u-länder än dem som kallas programländer, då hade jag inte kunnat ge det beskedet. Om man nu från socialdemokratiskt håll är så rädd för att vi vill ha en långsiktig planering också i samarbetet med länder som inte kallas för programländer, så får man väl tala om hur man har tänkt sig konsekvenserna av det och vilket alternativ man i så fall vill ha. Till sist bara några ord om enprocentsmålet. Jag kan inte se annat än att det väsentligen är en teknisk fråga vilka beräkningsgrunder man använder sig av. Så länge man bygger på en prognos om vad som kommer att hända inom ekonomin blir det alltid en bedömning som kan slå rätt eller fel. Men det politiskt intressanta att notera är väl ändå att den nya regeringen klart har sagt ut att enprocentsmålet skall vara ett etappmål, att den nya regeringen med utgångspunkt från de beräkningar den hade till hands när budgetpropositionen fastställdes beräknade biståndsanslaget så att det skulle komma en bit över enprocentsnivån. Det är också politiskt intressant att notera förre finansministern Gunnar Strängs omedelbara reaktion när han fick se att den nya regeringen hade lagt sig över enprocentsmålet. Han sade: Det skulle jag aldrig ha gått med på. Jag måste säga att också på den punkten tror jag honom. Internationellt utvecklingssamar 55
Herr talman! Herr Ullsten säger att ni får väl säga ifrån. Det är ju det vi har gjort i den här reservationen, där vi menar att man urholkar programlandsbegreppet. Vi har inte sagt vilka länder som skall komma i fråga, men vi har föreslagit att Angola skall bli programland. Herr Ullsten säger att det kanske blir så men att man måste gå steg för steg. Han säger också att det inte är lätt att göra Laos till programland. Jag upprepar den fråga jag ställde i mitt inledningsanförande: Vad är det för skillnad mellan ett långsiktigt samarbete, som man nu föreslår för jag tror samtliga länder som vi har ett samarbete med utom Somalia, och att ett land är programland? Innan vi föreslår riksdagen att ett land skall bli ett programland förekommer ju ett omfattande granskningsoch utredningsarbete. Jag vill ha ett klart besked av herr Ullsten om vad det är för skillnad på programlandsbegreppet och den nya definitionen långsiktigt samarbete.

Herr talman! Svaret på fru Sigurdsens fråga är att skillnaden egentligen inte är så stor om man ser den från statsrättslig synpunkt. Det. handlar i samtliga fall om länder som vi har samarbete med i den ena eller andra formen. Men vi har valt att lyfta fram vissa länder. Vi har gjort ett urval av länder som vi tycker i särskilt hög grad uppfyller de krav vi ställer för att nå biståndsmålen. Dessa länder har vi kallat för programländer, och dem ger vi generellt mer bistånd än andra länder. Det är den väsentliga skillnaden. Nu reagerar fru Sigurdsen mot att jag säger att Angola kanske blir ett programland. Men den diskussion vi för här, fru Sigurdsen, är ju om riksdagen skall ha någonting att säga till om eller inte. Det förhåller sig på precis samma sätt nu som tidigare, nämligen att riksdagen om den vill göra Angola till ett programland också kan göra det. Vill regeringen göra Angola till ett programland, så måste regeringen gå till riksdagen och begära dess accepterande av det. Jag menar alltså att det inte på något sätt skall ske i smyg. Det kan tänkas att vi framlägger ett sådant förslag för regeringen. Vi får se hur samarbetet med Angola kommer att te sig i framtiden. Jag tycker ändå att detta är mer än en teknisk diskussion. Politiskt intressant är däremot den fråga som jag ställde till fru Sigurdsen och som fortfarande hänger i luften: Vilka av de länder som vi nu har ett långsiktigt samarbete med men som inte är programländer är det som socialdemokraterna vill att vi skall avbryta det långsiktiga samarbetet med? Det måste rimligen vara innebörden i kritiken av oss för vårt långsiktiga samarbete med andra länder än programländer. Kap Verde, Portugal, Pakistan, Laos, Lesotho och Swaziland är visserligen inte programländer, men när vi samarbetar med dem skall vi göra det långsiktigt, så att vi kan planera på sikt och så att de vet ungefär vad de har att vänta sig av Sverige. Menar fru Sigurdsen att det är fel med detta slags samarbete med dessa länder fastän de inte är programländer?
Herr talman! Efter att ha lyssnat till herr Ullstens senaste inlägg står det klart för mig att det inte finns någon skillnad mellan begreppet programland och den nya definition som gäller ett långsiktigt samarbete. Svaret till herr Ullsten är: Vi har föreslagit att Angola skall bli programland. I övrigt får regeringen lov att förelägga riksdagen ett förslag, där man gjort alla nödvändiga bedömningar och värderingar, innan man föreslår att ett land skall bli programland. Här kommer ni bara och säger rakt över att ni vill ha ett långsiktigt samarbete med alla de länder som vi över huvud taget ger bistånd till.
Herr talman! Även om denna debatt redan är långdragen, skulle jag ändå vilja ställa följande fråga, som fru Sigurdsen väl får chansen att svara på något senare i debatten: Är det fel att den svenska regeringen har ett långsiktigt samarbete med Laos — vilket vi f. ö. är överens med exempelvis Birgitta Dahl om att vi skall ha — trots att Laos inte är ett programland? Svarar fru Sigurdsen ja på den frågan, alltså att det är fel, förstår jag resonemanget. Svarar hon nej, förstår jag henne över huvud taget inte alls.

Herr talman! Det internationella utvecklingssamarbetet får i årets budgetförslag sitt anslag ökat med 428 milj.kr. eller med 13,5 96 i förhållande till innevarande år. Därmed har biståndsanslaget beräknats överstiga 1 96 av 1977 års bruttonationalprodukt till marknadspris. Därmed fullföljs ett arbete som pågått under många år. Först föreslog Indien i Förenta nationerna att man skulle nå upp till detta mål. Sedan framfördes ett centerförslag i en motion i riksdagen, vilket fick anslutning från det ena partiet efter det andra. Nu fullföljer vi denna linje. Det är riktigt som fru Sigurdsen påstod att jag sade. Görs en statlig utredning, skall man därefter se om det finns någonting som behöver ändras i vår biståndspolitik. Det anser vi beträffande biståndspolitiska utredningen. Men det finns naturligtvis i detta samarbete vissa principer som måste fullföljas. Jag skall ange några principer, som vi inom centern har arbetat efter. De är vägledande för vad vi sedan gör i enskilda fall. För det första har vi alltid hävdat att det i första hand är de fattiga länderna och de fattiga människorna som skall ha u-landsbiståndet. Steg för steg har vi kommit dithän. Huvuddelen av biståndsmedlen bör kon Internationellt utvecklingssamar centreras på mycket fattiga länder. Den medelsfördelning som förordas i propositionen innebär att ca 90 96 av det direkt landinriktade biståndet går till den ländergruppen. Det finns somliga som har andra uppfattningar om vad man skall göra. Man kan inte gärna liksom socialdemokraterna påstå att Cuba är ett av de fattiga länderna. Jag skall behandla det senare. Herr Måbrinks anförande kan koncentreras mycket lätt: Ge u-landsbiståndet till länder som har kommunistiska diktaturer såsom regimer, så är det bra. Andra länder göre sig inte besvär hos vpk, även om de är nödlidande och fattiga. För det andra vill jag säga att det naturligtvis är ganska svårt att avgöra hur man skall ge bistånd, men det bör ges huvudsakligen som gåva och icke som lån. Förenta nationernas generalsekreterare Kurt Waldheim betonade i ett tal i går de stora svårigheterna för länder som fått lån. Det går inte i längden att fortsätta så. För det tredje skall bistånd ges på längre sikt. Kortsiktiga beslut kan inte vara till fördel för något land.

Även om landet inte är programland så måste det vara en trygghet att veta att det finns någon planering exempelvis för två eller tre år framåt. I annat fall kan man ju i mottagarlandet tro att det är någon form av katastrofbistånd som helt hastigt kan komma att upphöra. För det fjärde har riksdagen sagt ifrån att Sverige i första hand bör söka samarbete med länder, vilkas regeringar i sin ekonomiska och sociala politik strävar efter att genomföra sådana strukturförändringar som skapar förutsättningar för en utveckling präglad av ekonomisk och social utjämning. Det svenska biståndet bör vidare medverka till en samhällsutveckling i demokratisk riktning och insatserna bidra till en bred ekonomisk och social utveckling, till gagn för den stora massan av folket. Dessa principer fastslogs 1970. Det är naturligtvis svårt att finna ett land som motsvarar alla de kriterier jag har räknat upp, utan det blir ju brister i olika avseenden, i synnerhet i fråga om den sista punkten, den om demokratin. Det är inte lätt att hitta länder med ett demokratiskt styrelseskick att ge u-hjälp till. När vi ger bistånd till diktaturer som Cuba, Vietnam och Tanzania är vi ju medvetna om att det inte är någon demokratisk utveckling där. Men vi har ändå stött dessa länder, för man kan inte renodlat säga att vi endast skall ge till länder som har demokratiska styrelseskick. För det femte bör biståndet helst vara fritt och icke bundet. Under budgetåret 1975/76 var 505 miljoner, dvs. 20 926 av de totala utbetalningarna, bundet bistånd. För innevarande budgetår är målet 600 milj.kr., men det är att observera att det är i förhållande till den större summan ändå bara 19 96. Det är alltså mindre andel bundet bistånd nu. Härtill kommer att av det beloppet utgör 180 milj.kr. katastrofbistånd och bidrag till internationella livsmedelsprogram. Den formen av bistånd kan inte inordnas under bundet eller obundet bistånd. De fem principer som är vägledande för centern är alltså att bistånd skall ges till de fattiga länderna och de fattiga människorna, bistånd skall huvudsakligen ges som gåva, det skall ges på längre sikt, det skall medverka till en social utjämning och en demokratisk utveckling och skall så långt som möjligt vara obundet. Även när vi tar ställning till biståndspolitiska utredningen kommer dessa principer att vara vägledande för centerns del. Det kan sägas om årets biståndsdebatt att det är stor enighet om vad som har föreslagits. Totalsumman har ingen anmärkt på. Inte heller socialdemokraterna har någon anmärkning på totalsumman. Det var inget socialdemokratiskt statsråd som lade fram regeringsförslaget i år, sade fru Lewén-Eliasson. Det är riktigt, men ändå har socialdemokraterna i stort anslutit sig till vad som anförts i propositionen. Enigheten är så pass stor att den omfördelning — inte något högre anslag — som socialdemokraterna föreslår uppgår till bara ett par tre procent. Mera är det inte. Därför finns inte de motsättningar som t.ex. herr Hellström talade om. Han sade sig ju med djupt beklagande inte kunna acceptera vad som sagts om Tanzania. I fråga om enskilda länder gäller naturligtvis de principer som vi har arbetat efter. Då kommer man ju alltid fram till det omstridda ämnet Cuba. Vad är orsaken till att vi inte vill att Cuba skall ha bistånd mer? Ja, det kan sägas mycket kort: Orsaken är att Cuba glädjande nog utvecklats så pass att landet inte längre hör till den fattiga gruppen. Cuba har 710 dollar per capita i bruttonationalprodukt och ligger därmed betydligt högre än en hel del av de fattiga länderna. Det är egentligen det enda skälet. Jag behöver inte hålla långa tal om Cuba, utan detta är skälet. Läser man centerns motion från förra året finner man också att vi sagt att detta är orsaken. Och det skulle väl vara glädjande i biståndspolitiken om land efter land kunde uppnå en så pass hög standard att vi kunde föra över de svenska pengarna till ännu fattigare länder. Jag upprepar än en gång att detta är skälet. Att vi sedan kan göra vissa kommentarer som bestyrker att landet har resurser — t.ex. när det gäller Cubas aggressionskrig i Afrika — är helt klart. Skall vi jämföra Cubas bruttonationalprodukt på 710 dollar per capita med bruttonationalprodukten i vissa andra länder vill jag först erinra om att det s.k. fattigdomskriteriet för IDA:s del är 375 dollar — alltså ungefär hälften. Och låt mig nämna siffrorna för några länder som har Internationellt utvecklingssamar diskuterats i dag! När Cuba har 710 dollar, så har Bangladesh 100 och Pakistan 130, det stora Indien stannar vid 140, Vietnam har 150 och Tanzania har 160. Det är alltså avsevärda skillnader i fråga om resurser mellan Cuba och dessa andra länder, som är verkligt fattiga. Vi har sagt att detta bistånd bör avvecklas, och riksdagen beslöt förra året att det skall avvecklas. Nu föreslår t.o.m. socialdemokraterna i realiteten en minskning av biståndet till Cuba. De föreslog förra året 70 miljoner. De föreslår 70 miljoner i år också, och med hänsyn till penningvärdesutvecklingen har alltså även socialdemokraterna föreslagit en minskning av biståndet till Cuba. Skälet känner jag inte till. Cuba motsvarar naturligtvis inte vad vi menat i 1970 års beslut, framför allt inte i fråga om demokrati och dylikt. Cuba är en järnhård kommunistisk diktatur, och där har inte hållits några allmänna demokratiska val sedan 1959, då revolutionen ägde rum. Det finns ingen egentlig riksdag i Cuba, det finns inget riksdagshus. Det fanns icke någon egentlig författning fram till för ett par år sedan, och den författning som då infördes antogs givetvis av Castrojuntan och inte av det kubanska folket. I fråga om friheten i andra avseenden, så är t.ex. praktiskt taget allting ransonerat på Cuba och ransonerat på ett sådant sätt att man får hålla sig till en affär, så folket kan egentligen inte röra på sig något vidare. Detta är bara några fakta som talar om, att sådant är landet Cuba. Det har gjorts framsteg i fråga om t.ex. sjukvård och undervisning — man kan redovisa de fakta som finns. Men huvudskälet. för vår del, när vi säger att Cuba inte skall ha bistånd mer, är att Cuba glädjande nog hunnit upp till 710 dollar per capita i bruttonationalprodukt, och då är det andra länder som behöver biståndet betydligt bättre. Här i debatten har talats om bl.a. Bangladesh och det bistånd i form av vete som Sverige gav. Jag vill säga till herr Måbrink: Jag erinrar mig mycket väl den debatt vi hade förra gången. Jag sade till herr Måbrink att dåvarande biståndsministern fru Sigurdsen hade givit besked härvidlag i ett interpellationssvar. Herr Måbrink teg vid det tillfället. Sedan har riksdagens revisorer gjort en utförlig utredning om samma sak, och det finns åtskilliga andra meddelanden. Men likväl går herr Måbrink upp, i tro att vi inte skall komma ihåg det här, och använder precis samma ord som förra gången, att biståndet gick inte till det fattiga folket. Jag vill än en gång nämna att i Bangladesh är fattigdomen så stor att bruttonationalprodukten inte uppgår till mer än 100 dollar per capita. Det skall också ytterligare erinras om — herr Hernelius har redan varit inne på saken — att man i den socialdemokratiska reservationen när det gäller Cuba som ett motiv anför att det varit svårigheter med sockerpriset i Cuba. Det är sant att i mars i år var sockerpriset 93 öre per kg. Det var 1:51 förra året — det är en sänkning. Och prisfallet framstår som ännu större om man för jämförelsen längre tillbaka. Men vad menar socialdemokraterna med ”under senare år” — hur lång period avser de? Dagens pris är ungefär samma pris som man hade 1973 och 1972, och ser vi till en tioårsperiod finner vi att priset är tre fyra gånger så högt som det var 1966 och 1967. Detta med sockerpriset är väl det enda skäl man anfört för att biståndet till Cuba skall fortsätta — om det nu inte är av politiska skäl som man vill ge bistånd till den kommunistiska diktaturen. Beträffande Tanzania sade herr Hellström att det var med djupt beklagande man konstaterade att utskottet inte tillstyrkte det högre anslag som föreslås i den socialdemokratiska reservationen. Det är rätt märkligt, för om man räknar med en tidsperiod på sex år, finner man att biståndet till Tanzania fyrdubblats. Både i den här socialdemokratiska reservationen och i de andra har det gjorts rena felräkningar. I reservationerna hänvisas till SIDA, men det talas inte om att SIDA:s totala anslagsäskande inte uppgick till 3 550 milj.kr. utan till 3 900 milj.kr. Följaktligen är inte reservationens siffra relevant. På detta sätt har socialdemokraterna gjort också i fråga om Tanzania. Det är samma sak när det gäller Vietnam. Där har de utgått från SIDA:s förslag på 3 900 milj.kr. i stället för det belopp som nu beviljas. Socialdemokraterna har ju accepterat 3 550 milj.kr., och följaktligen använder de sig av felaktiga beräkningar. I fråga om Angola bör man observera — och det har också biståndsministern framhållit — att man inte på något sätt har varit njugg. Det har getts avsevärda bidrag. I november 1976 beslöt regeringen att anvisa 40 milj.kr. för innevarande budgetår. 25 miljoner ställdes till den angolanska regeringens förfogande för import av varor och tjänster som den själv finner angelägna. Den kan alltså välja hur den vill. De återstående 13 miljonerna av årsbeloppet har gått till FN:s flyktingkommissariat, och för FN:s räkning samordnas ett humanitärt bistånds och flyktingprogram. Sedan har Frikyrkan fått ytterligare 2 milj.kr. för hjälp till Angola. Så man kan inte alls påstå att vi har varit snåla mot Angola. När det sedan gäller att skaffa fram pengar är det märkligt att socialdemokraterna vill minska anslaget till IDA. Det är i sak felaktigt att göra på det sättet. Den nuvarande överenskommelsen gäller 7,2 miljarder. Det skulle emellertid kunna bli högst allvarliga konsekvenser, om Sverige drog sig undan. Om vi i stället för de 4 96 som vi egentligen förbundit oss att ge skulle säga att vi bara vill ge 3 96, kunde det få konsekvenser när det gäller många andra länder. Men dessutom är IDA det organ som ger pengar — som en känd socialdemokrat, fru Inga Thorsson, sagt — till de fattigaste bland de fattiga. Eftersom socialdemokraterna inte vill ge högre anslag, är det således här som de vill ta in pengar. Det är förvånande att socialdemokraterna föreslår att just från den grupp som ligger under 375 dollar per år ta pengar för att ge till andra länder, som faktiskt får rätt hyggliga anslag. Det gäller t.ex. Tanzania som ligger tvåa efter Vietnam när det gäller totalanslag, och anslaget har fyrdubblats på fyra år.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

Herr talman! Jag måste kommentera några av de värsta tossigheter som herr förste vice talmannen Bengtson hävde ur sig i sitt anförande. För det första säger herr Bengtson att inga allmänna val har hållits på Cuba sedan 1959. Det är lögn, herr Bengtson. Herr Bengtson som sitter i utrikesutskottet borde väl vara informerad om att det förra året hölls ett parlamentsval på Cuba. Den svenska riksdagen var representerad med en delegation vid öppnandet av det parlament som hade valts. Cuba är också medlem av Interparlamentariska unionen. Herr Bengtson bör vara litet försiktig om han skall göra lögnaktiga påståenden och inte ljuga så oerhört grovt som här har skett. För det andra är det litet förvånande — även om jag kanske inte är överraskad över att höra det från herr Bengtson — att Cuba, Vietnam och Tanzania betecknas som diktaturer. Jag tycker att herr Bengtson skall läsa det avsnitt i den biståndspolitiska utredningen som bl.a. behandlar frågan om demokrati i u-länderna. Det är en enig utredning som står bakom det avsnittet, och ett studium av det skulle vara en nyttig lektion för herr Bengtson. På vilket sätt är dessa länder diktaturer, herr Bengtson? Och på vilket sätt är i så fall Bangladesh, Indien och Kenya demokratier? Jag utgår från att herr Bengtson menar att de är det. Men vad är det för sorts demokrati i Indien, om 60-70 96 av dess invånare är analfabeter? Vem är demokratin till för i det landet? Jag utgår från att herr Bengtson menar att ett flerpartisystem i u-länderna är kriteriet på demokrati. Om det finns ett flerpartisystem, även om val osv. är förbehållna bara 20-30 96 av befolkningen, skulle alltså demokrati råda. Jag skulle önska att herr Bengtson utvecklade detta litet mera än vad han gjorde i sin ytliga behandling av denna fråga. På vilket sätt är Cuba, Vietnam och Tanzania diktaturer och Indien, Bangladesh och Kenya demokratier?

Herr talman! Det finns vissa kriterier för demokrati. En sak som ofta är förbisedd är att man inte bara kan se till själva valen utan också måste ta hänsyn till nomineringarna. Hur gör man t.ex. i Tanzania? Bara ett parti är tillåtet. Andra partier är förbjudna enligt den tanzaniska författningen. Redan det är högst betänkligt. Vid kandidatnominering får vidare bara två kandidater utses i en valkrets — inte tre — naturligtvis båda tillhörande TANU-partiet. Nästa steg, som innebär att man verkligen satt toppstyrningen i system, är att kandidaterna skall godkännas av centralkommittén. De som folket i kretsen har nominerat kan alltså underkännas. Systemet är inte alls ovanligt utan återfinns i en del andra diktaturer. Man säger där visserligen att man håller någon sorts val, men man tillåter inte fri nominering. Det är icke demokrati, herr Måbrink, om nomineringen inte är fri och om bara ett parti är tillåtet. Vad gäller Cuba förekom inga egentliga, demokratiska parlamentsval under perioden 1959-1976. I Matanzas har förekommit ett försöksval. Men att demokrati skulle råda om bara ett parti får finnas, med en sådan utformning av valen och av författningen som jag nämnt, kan inte accepteras. Vad gäller frågan om utjämningen har man hittills inte publicerat någon budget på Cuba. Vi vet alltså inte vart de pengar som regeringen får in egentligen tar vägen. Det är tyvärr så, herr Måbrink, att stora delar av världen inte har något demokratiskt samhällssystem. Tyvärr gäller det också många av de länder som herr Måbrink känner frändskap med.

Jag kan bara konstatera att ett uttryck för centerns syn på demokrati är tydligen just de befängda idéer som herr Bengtson nu hävde ur sig. Jag behöver inte kommentera dem. Men låt mig ta upp en annan sak. Skälet, säger herr Bengtson, till att vi sänkte biståndet till Cuba var att landet hade blivit så rikt. Nej, herr Bengtson, det var inte ert skäl. Ert skäl var detsamma som moderaternas. Man skulle straffa Cuba för att Cuba hjälpte Angola, som slogs för sitt oberoende mot USA, Zaire m.fl. Det var skälet. När ni förra året med lotten genomdrev beslutet om en sänkning, hade sockerpriset sjunkit från 60 cent per skålpund 1974 till 14 cent per skålpund 1976. Det är således ett falskt argument herr Bengtson använder när han skall försöka förklara sänkningen av biståndet. Det må vara att BNP i Cuba är högre än i flera andra länder, men därmed är inte sagt att man skulle kunna avbryta eller minska biståndet så starkt som man gjort. Cuba skulle ju fr.o.m. förra året, om jag inte tar fel, påbörja sin industrialiseringsprocess, och det var då ni gick in och menade: Nej, självständighet och ekonomiskt oberoende för Cuba i sådan omfattning vill vi inte vara med om. Det måste vi försöka förhindra. Det är ytterligare ett skäl till att ni var med om att sänka biståndet.

Herr talman! De principer för demokrati som jag anförde här är inget speciellt centerprogram. Herr Måbrink kan läsa dem i ett dokument som är antaget i FN 1966. De står nämligen i konventionerna om de mänskliga rättigheterna. Hämta det där, om herr Måbrink inte tror på vad jag säger. Konventionerna finns tillgängliga här i riksdagshuset. De är också översatta till svenska. I fråga om Cuba gör herr Måbrink påståenden som är helt felaktiga. Jag har centerns motion från förra året i min hand. Jag skall läsa litet Internationellt utvecklingssamar ur den för herr Måbrink, eftersom han synes vara mycket ovillig att läsa interpellationer och sådant som inte passar hans egna åsikter. I motionen säger vi i fråga om länderval och länderramar: ”När våra samarbetsländer i allmänhet och programländer i synnerhet kan bedömas av egen kraft svara för sin befolknings livsmedelsbehov, sociala och medicinska hälsa bör avtalen omprövas. Kan därtill uppvisas klara tecken till att dessa länder också på sikt kan uppehålla och successivt förbättra levnadsförhållandena i det egna landet bör, i samarbete med detta land, det svenska biståndet avvecklas i takt med att tidigare ingångna avtal och överenskommelser fullföljs.” Därefter hänvisar vi till en motion år 1975, där vi ansåg oss kunna konstatera en sådan utveckling på Cuba. Nu måste herr Måbrink inse att vad han yttrade var helt gripet ur luften. Det var ju väl att jag hade motionen till hands så att jag kunde läsa upp ett stycke ur den för herr Måbrink. Det behövs tydligen att man gör det.

Herr talman! När det gäller anslaget till Internationella utvecklingsfonden, IDA, har vi socialdemokrater en reservation där vi föreslår att det svenska årsbidraget skall höjas med 68 milj.kr. till 320 milj.kr. Den borgerliga majoriteten har bestämt sig för en ökning av årsbidraget med 161 milj.kr. till 413 milj.kr. Anledningen till att vi socialdemokrater vill hålla igen på anslagsökningen är inte att vi har ändrat vår inställning till IDA. Orsaken är helt enkelt att vi inom den givna biståndsramen på 3,5 miljarder under de närmaste åren vill satsa mer på södra Afrika. Vår syn på IDA och dess verksamhet är alltså oförändrad. Vi är kritiska på en del centrala punkter, men genom att behålla årsanslaget på en så hög nivå som 320 milj.kr. under den närmaste treårsperioden markerar vi vår vilja att fortsätta multilateralt biståndssamarbete inom IDA:s ram. Ett anslag på 320 milj.kr. skulle innebära att Sverige i absoluta tal fortfarande var den sjunde största bidragsgivaren bland industriländerna. Vi skulle bidra med väsentligt mer än flera större industriländer, som Nederländerna, Australien, Italien och Belgien, och ungefär tre gånger mer än Norge. Sverige skulle med ett årsbidrag på 320 milj.kr. också i fortsättningen vara det industriland som i förhållande till sin bruttonationalprodukt ger det ojämförligt största bidraget. Det skulle vara helt omöjligt att internationellt beskylla Sverige för njugghet i sina anslag till IDA. Men det är, som sagt, inte denna vår unika tätposition bland givarländerna som gjort att vi lagt oss närmare 100 milj.kr. lägre än den borgerliga majoriteten. Orsaken är att vi behöver pengar till en väsentlig ökning av biståndsanslagen till södra Afrika. Det är ett inslag i vår mer offensiva biståndsstrategi. Vi föreslår 15 milj.kr. mer till befrielserörelserna i Zimbabwe, Namibia och Sydafrika. Vi föreslår 25 milj.kr. mer till Mogambique för att stödja den regering som nu får ta de hårdaste törnarna i konfrontationen med Vorsters och Smiths rasistregimer. Vi föreslår 30 milj.kr. ytterligare till Tanzania, som fortfarande tar på sig en mycket stor börda i kampen för frihet i södra Afrika. Och vi föreslår ytterligare 15 miljoner till Angola. På dessa fyra anslagsposter får vi nej av den borgerliga majoriteten. När budgeten presenterades i januari basunerades det ut att regeringen gjorde stora satsningar på södra Afrika. Men då man granskar siffrorna visar det sig att regeringen faktiskt i stället netto skurit ned de av SIDA begärda anslagen till södra Afrika — visserligen bara med 15 miljoner, men ändå en minskning. När vi socialdemokrater nu föreslår en klar politisk markering av vår vilja att bidra till frigörelsekampen genom att höja anslaget med ytterligare 85 milj.kr., då säger den borgerliga majoriteten nej. Av alla de stora orden i januari om satsning på södra Afrika blir det nu kvar nästan lika litet som av allt skrytet om att vi under nästa budgetår skulle komma att överskrida enprocentsmålet. Den omdisponering av biståndsanslagen som föreslås i reservationerna borde inte överraska någon. I fjolårets biståndsproposition och i utrikesutskottets skrivning för ett år sedan gjordes klara förbehåll. I regeringsförslaget sades att vårt fortsatta bidrag till IDA måste avvägas mot andra biståndsinsatser. Och vi fortsatte: En sådan prövning bör naturligen ta hänsyn till hur målen för den svenska biståndspolitiken bäst främjas. Det enhälliga utskottet skrev samma sak. När vi nu säger att vi bättre främjar målen för den svenska biståndspolitiken, om närmare 100 milj.kr. satsas i södra Afrika än om de går till en ytterligare höjning av vårt årsbidrag till IDA, så är det en politisk värdering som ger sig själv från socialdemokratiska utgångspunkter. Det är bara att beklaga att den borgerliga majoriteten kommer till en motsatt slutsats och tycker att IDA-bidraget är viktigare än stödet till södra Afrika. Då IDA:s bidragsländer i mitten av mars gjorde upp om bidragen för den närmaste treårsperioden låste sig vår nya regering för 413 milj.kr. per år. Dessa förhandlingar om den s.k. femte påfyllnaden hade eljest varit ett bra tillfälle att ta ner det svenska årsbidraget till mer normaia proportioner. IDA får nämligen just i år en extra påfyllnad med ca 2 miljarder kronor från nya bidragsgivare, främst vissa OPEC-länder. Biståndsministern säger nu här i dag att det troligen inte blivit några 32 miljarder till IDA fram till 1980, om Sverige karskat upp sig och sagt att man visserligen även i fortsättningen avsåg att bidra mer än något annat industriland, men att man ändå såg det som viktigare att under de närmaste tre åren satsa 300 milj.kr. i södra Afrika. Att lilla Sverige på det sättet skulle ha stjälpt hela den femte IDA-påfyllnaden är nog att överdriva vår betydelse i det stora sammanhanget. Det är kanske lätt för en ny biståndsminister att överskatta sin roll när IDA givarna möts. Men den nya regeringen skall ha ett erkännande för att den fullföljt den tidigare regeringens politik på några punkter. Det är bra att det nu Internationellt utvecklingssamar Det är också bra att man pekar på betydelsen av att satsa på de fattigaste länderna och att bistå de fattigaste befolkningsrupperna och att FN:s utvecklingsstrategi nämns i det sammanhanget. Framtiden får utvisa om de stora västliga industriländerna, som i realiteten bestämmer det mesta inom världsbanksgruppen, känner sig förpliktade att i praktisk handling ta någon hänsyn till dessa deklarationer. Den socialdemokratiska kritiken mot IDA har främst koncentrerats till två centrala områden: för det första att västmaktsinflytandet — och då främst USA:s inflytande — varit så totalt dominerande, att u-ländernas önskemål och prioriteringar kommit i andra hand, och för det andra att — som en följd av denna västdominans — IDA inte i tillräcklig grad satsat på utvecklingsstrategier som syftat till en jämnare inkomstfördelning, social rättvisa och oberoende. Men helt avgörande för vår inställning har varit u-ländernas önskemål. De har genom åren varit angelägna att öka långivningen via IDA. Världsbanksgruppen är ju den utan jämförelse största källan för obunden internationell kreditgivning till u-länderna. Något alternativ till världsbanksgruppen, och då speciellt till IDA, finns det heller knappast realistiska förutsättningar för inom överskådlig tid. På senare år har också långivningen genom IDA -— dit ju våra biståndsanslag går — fått en inriktning som bättre motsvarar de svenska önskemålen. Vi har kunnat registrera en strävan att söka nå fram med biståndet till de fattigaste befolkningsgrupperna i de fattigaste länderna. Jordbruksoch landsbygdsutveckling, utbildning, vatten och avlopp samt familjeplanering är verksamhetsområden som fått ökat utrymme. Självfallet finns det också åtskilliga inslag i världsbanksgruppens verksamhet som vi bestämt tar avstånd från. Dit hör bl.a. Världsbankens —- inte IDA:s — samarbete med Chiles militärjunta. Men som medlemmar i en mellanfolklig organisation får vi ibland vara beredda att också godta beslut som vi själva inte kan ställa oss bakom. Ett ytterligare tecken på det breda u-landsintresset för världsbanksgruppen är det nya förenade Vietnams inträde som aktiv medlem i Världsbanken. Herr talman! En ny anslagspost i årets biståndsproposition är anslaget till Asiatiska utvecklingsbanken. Sverige blev 1966 medlem i banken men har inte sedan dess deltagit med några bidrag till bankens verksamhet. Vi har länge kritiserat banken för att den koncentrerat det mesta av sin utlåning i relativt välutvecklade länder i Asien och att man satsat på traditionella kapitalintensiva projekt. Ett enhälligt utrikesutskott framförde denna kritik så sent som för ett år sedan. Nu påstår vår nya regering att det skett en omfördelning av bankens utlåning till förmån för regionens fattigaste länder. Det stämmer inte med det siffermaterial som redovisas. Banken har nämligen ytterligare koncentrerat sin utlåning till de relativt rika u-länderna i regionen. Under 1975 gick mer än två tredjedelar av lånen till Sydkorea, Filippinerna, Malaysia och Thailand. Därför bör Sverige t. v. inte engagera sig med biståndsmedel i Asiatiska utvecklingsbanken. Vad det här nya anslaget i själva verket handlar om avslöjas i Sveriges industriförbunds remissyttrande med anledning av handelsdepartementets promemoria Ökade insatser för svensk export till u-länderna. Industriförbundet likställer där Interamerikanska utvecklingsbanken, IDB, med Asiatiska utvecklingsbanken. Vid en föredragning inför utskottet i går bekräftade också Industriförbundets talesman att man ser IDB och Asiatiska utvecklingsbanken som helt jämförliga, när det gäller att öka möjligheterna för svensk export. Man exemplifierar i remissvaret med ASEA, som enligt uppgift skulle ha gått miste om stora exportorder för att Sverige inte aktivt engagerat sig i Asiatiska utvecklingsbanken. Jag citerar ur remissyttrandet: ”Industriförbundet hälsar med tillfredsställelse att Sverige nu återupptar bidragen till den Asiatiska utvecklingsbanken och även tillskjuter ett betydande belopp till dess speciella utvecklingsfond. Detta bör ge svenska företag ökade möjligheter att delta i projekt som finansieras av banken. Det är vår förhoppning att Sverige även i fortsättningen skall lämna bidrag till ASDB och dess speciella fond.” Engagemanget i Asiatiska utvecklingsbanken är alltså främst en exportfrämjande åtgärd av samma slag som det av handelsdepartementet föreslagna engagemanget i IDB. Man kan då fråga sig varför pengarna till den asiatiska banken hämtas från biståndsanslaget. Varför denna skillnad? Hade det inte varit renhårigare att också finansiera engagemanget i Asiatiska utvecklingsbanken via handelsdepartementet? Det anslag till Asiatiska utvecklingsbanken som den borgerliga majoriteten senare här i dag kommer att rösta igenom innebär ett ytterligt beklagligt steg mot en sammanblandning av svenska kommersiella intressen med vår biståndsverksamhet.

Herr talman! De socialdemokratiska förslagen baserar sig på SIDA:s ursprungliga förslag. SIDA:s totalsumma var 3 900 miljoner. Socialdemokraterna har själva medverkat till att pruta detta belopp till 3 550 milj.kr. Jag vill fråga herr Ericson i Örebro: Hur stämmer detta, när man prutar hundratals miljorer ner till 3 550 miljoner? Kan man då fortfarande åberopa ett belopp som man själv har varit med om att pruta? Det totalbelopp ni åberopar existerar ju inte längre! Ändå har ni i flera reservationer baserat era yttranden på ett belopp som ni själva inte har accepterat.
Herr talman! Det är ju inget ovanligt att man prutar på äskanden — frågan är hur man prutar. Här är det ett faktum att regeringen i januari gick ut med stora reklamtrumman och sade: Vi gör en mycket stor sats Internationellt utvecklingssamar ning på södra Afrika. Vad man i realiteten hade gjort under budgetarbetet var att man skurit bort 15 miljoner från äskade anslag till södra Afrika. Nu föreslår vi en mycket kraftigare ökning än den SIDA hade föreslagit. Därmed markerar vi vår viljeinriktning. Vi föreslår 85 miljoner utöver regeringens förslag. Jag tycker inte att man kan tala så förfärligt storordigt om bidragsökningen till södra Afrika när det i reala pengar inte rör sig om mer än ca 5 6. Det är omkring 5 96 realt som regeringen har ökat anslagen till södra Afrika. Det är faktiskt inte så mycket att skryta med. Sedan måste jag säga att det är allvarligt att så kraftigt sänka anslaget till Tanzania. Den motivering som herr Bengtson nu kommer med förvånar mig ganska mycket. Han säger att en av orsakerna till nedprutningen är att Tanzania inte är en demokrati som han för sin del kan acceptera. Jag undrar just om biståndsministern ställer sig bakom den motiveringen för sänkningen av anslaget till Tanzania.
Herr talman! Det som herr Ericson i Örebro senast sade om Tanzania var väl ungefär motsatsen till det jag sade, nämligen att vi inte kan finna några länder som uppfyller alla kriterier — allra minst det som gäller demokrati. Jag gav några exempel, och jag sade att de länderna inte har demokratiskt styrelseskick. Det var på det sättet jag yttrade mig om Tanzania. Sedan svarade herr Ericson på något helt annat än jag frågade om. Han utvecklade synpunkter på en annan fråga. SIDA har föreslagit ett anslag på 3 900 milj.kr. och socialdemokraterna tillsammans med andra vill pruta ned detta till 3 550 milj.kr. Men ändå fortsätter man i sin argumentering att utgå från de 3 900 miljonerna. Det jag frågade var: Vad är det för logik i den sortens beräkningar? Beräkningar av det slaget gör socialdemokraterna inte bara när det gäller södra Afrika, utan också i de andra socialdemokratiska reservationerna har man hänvisat till SIDA:s ursprungliga förslag.
Herr talman! Med risk för att upprepa mig försöker jag än en gång förklara för herr Bengtson vad det här handlar om. Det är inte så att vi socialdemokrater håller fast vid SIDA:s ursprungliga förslag, utan vi lägger oss väsentligt högre, i pengar räknat 70 miljoner över SIDA:s förslag. Vad jag sade tidigare var att regeringen går ut och skryter med sin höjning — men den är i själva verket en reducering av SIDA:s förslag. Vac debatten handlar om är hur vi skall använda ungefär 90 milj.kr. -- om vi skall lägga det beloppet på en ökning av årsbidraget till IDA eller om vi skall satsa det på södra Afrika. Jag försökte i mitt anförande förklara varför vi tycker att det i dagens läge är mycket viktigare att satsa på en anslagsökning till befrielserörelserna och till Mogambique, Tanzania och Angola. Detta är en mer offensiv biståndsstrategi, som mycket bättre än er överensstämmer med de riktlinjer som gäller för svensk biståndspolitik. Det är bara att beklaga att den borgerliga ma joriteten har varit så passiv och så undfallande att den inte vågat ta en diskussion om bidragspåfyllningen till IDA och på det sättet kunnat frigöra 100 milj.kr. för södra Afrika.

Herr talman! Under årens lopp har erfarenheterna visat oss hur nödvändigt det är att huvudprinciperna för vårt internationella bistånd i stora drag ligger fast. Även om majoriteten av svenska folket helhjärtat stöder de ansträngningar som görs från svenskt håll såväl för att minska stora lidanden som i form av insatser för undervisning, kultur eller teknisk utveckling så är det angeläget att våra insatser stöds av alla i vårt land. Misstanke om att våra bidragsmedel inte kommer till nytta eller kommer folk eller grupper till godo som inte behöver dem får inte finnas. När statsutskottet i sitt betänkande nr 84 år 1970 lade fast grundprinciperna för svensk biståndsverksamhet påpekade utskottet att den svenska biståndspolitiken till sin allmänna utformning och inriktning sedan begynnelsen präglats av stor kontinuitet och stadga.

Självfallet måste detta gälla också i fortsättningen. En helt statisk inställning till länderval, omfattning eller utformning av vårt bistånd skulle motverka biståndets effektivitet och värde. I motion 337 av herr Oskarson m.fl. har yrkats att riksdagen skulle uttala att nya avtal innebärande svenskt bistånd ej bör ingås med land vilket är aktivt engagerat utomlands vid militära operationer som icke rimligen kan betraktas som vidtagna i självförsvar. Frågan gäller alltså om ett land som aktivt bedriver krig i annat land, kanske på långt avstånd från det egna landet, skall erhålla svenskt bistånd. I och för sig kan man säga att redan det s.k. fattigdomskriteriet, dvs. den av riksdagen beslutade principen för länderinriktning, enligt vilken biståndet skall koncentreras till fattiga länder, borde utgöra ett hinder för bistånd till sådant land. Ett land som har råd med krigföring för annat lands räkning besitter eller får från annat håll medel av en sådan storleksgrad att våra svenska biståndsmedel vid en jämförelse måste te sig små. Att man kan utbilda, utrusta och underhålla samt transportera tiotusentals soldater till främmande land utgör i sig ett tecken på att landets ekonomiska standard är sådan att landet inte torde uppfylla kravet på att höra till de fattigaste. Utskottet ställer sig kritiskt till motionens krav och påpekar att det kriterium för avbrytande eller avveckling av biståndssamarbete som föreslås inte synes tillräckligt klart och uttömmande för att utan svårighet Internationellt utvecklingssamar kunna tillämpas i alla tänkbara situationer och avstyrker därför motionen. Herr talman! Jag kan inte förstå vari oklarheten skulle ligga. Ingen vill förmena ett folk rätten att försvara sitt land mot främmande intrång eller att inom landet kämpa för oberoende och självständighet. Om ett land däremot aktivt deltar i krigshandlingar i annat land utan att det egna landet på något sätt hotas kan det inte ligga någon oklarhet i detta. Däremot bidrar utskottsmajoritetens skrivning till att skapa oklarhet om gällande principer för svenskt bistånd. Jag syftar då på principen att vi skall inrikta oss på de fattigaste länderna. Motionens krav överensstämmer enligt min uppfattning väl med statsutskottets uttalande från 1970 om att gjorda erfarenheter motiverar att biståndspolitiken modifieras, preciseras och vidareutvecklas. När våra principer för svenskt bistånd lades fast hade vi inte stått inför sådana situationer som tas upp i motionen i fråga. Däremot aktualiserades principerna i samband med militärjuntans övertagande av makten i Chile, och en överväldigande folkopinion och Sveriges riksdag tog konsekvenserna och stoppade svenskt bistånd till Chile. Det tycker jag också är ett bevis för att inga utfästelser kan göras som täcker ”alla tänkbara situationer”. Herr Hernelius och jag har fogat ett särskilt yttrande till betänkandet. Vi har inte velat föregripa behandlingen i sedvanlig ordning av biståndsutredningens betänkande och har därför avstått från att reservera oss, men jag har här redogjort för våra synpunkter. Nu har ett decennium gått, och mycket har skett, men det är också mycket som inte har förändrats. Det är därför glädjande att en konvention om avskaffande av diskrimineringen mot kvinnor är under utarbetande. Den skall behandlas av ECOSOC i sommar och av FN:s generalförsamling i höst. Den deklaration som antogs för snart tio år sedan måste för många från u-länderna te sig som ett utopiskt aktstycke. Ändå är det så att social och ekonomisk utveckling i många länder hindras just genom diskrimineringen av kvinnorna. Jag vill uttrycka det önskemålet att man vid arbetet med denna konvention från svenskt håll kommer att göra de eftergifter som är nödvändiga för att konventionen skall få en sådan utformning att den också kan ratificeras av u-länderna. Flera talare här har redovisat personliga erfarenheter. När det gäller den svenska biståndspolitikens inställning till kvinnorna har Sverige — det erkännandet gör jag gärna — varit föredömligt i sitt klara konstaterande att vårt bistånd också skall bidra till att förbättra kvinnornas situation, det må vara genom mödravård eller utbildning, i de olika biståndsländerna. Men det finns ändå en tendens till att i svenskt biståndsarbete komma med tekniska lösningar av förnämligt slag, samtidigt som dessa tekniska lösningar indirekt bygger på förutsättningen att kvinnorna kan fungera t.ex. som lastdjur för det vatten eller den konstgödsel som de tekniska anordningarna så finurligt framställer. Min erfarenhet när jag beskådade ett svenskt vattenprojekt i Tanzania var att vattnet visserligen kom, men hade det varit män som burit de 60 kg tunga vattentunnorna på sin rygg hade projektet kanske också omfattat utveckling av distributionen av vatten.

Herr talman! Jag har inget yrkande förutom bifallsyrkande till utskottets betänkande. Jag har i huvudsak talat med anledning av det särskilda yttrande nr 2 som finns fogat vid utskottets betänkande.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har under en följd av år krävt att Sverige skall lämna Världsbanksgruppen. Nu föreslår regeringen inte bara fortsatt medlemsskap utan också höjda bidrag. Världsbanksgruppen har under årens lopp gjort sig känd som en pålitlig understödjare av reaktionära och korrumperade regimer på olika håll i världen. Det finns gott om exempel på det. Brasilien nekades stöd under den försiktigt progressive Goularts tid, men efter kuppen mot hans regim 1964 har Brasilien, där olika fascistiska militärjuntor avlöst varandra, blivit en av de största mottagarna. Likadant är det med Indonesien, som efter massakern på över en halv miljon nationalister och kommunister 1967 har fått ett omfattande stöd från Världsbanken och IDA. Andra förtryckarregimer som har fått och får stöd är Sydkorea, Iran och Turkiet. Eller tag exemplet Chile! Under 1960-talet flödade lånen rikligt. När Allende tillträdde satte Världsbanken omedelbart stopp för alla nya lån i en välorganiserad aktion samordnad med övriga USA-banker. Och så, endast några dagar efter den blodiga militärkuppen 1973 då Pinochets mördarjunta tog makten, meddelade Världsbanken dessa gangsters att ”banken var beredd att pröva den chilenska situationen som ett speciellt fall som kanske skulle kräva speciella former av bistånd”. I praktiken innebar detta att Chile blev en av huvudmottagarna för Världsbankslån. Medan en växande opinion fördömer juntans terror och svältpolitik Internationellt utvecklingssamar 7n 7nN2 hävdar bankens företrädare att ”grunden nu är lagd för social utveckling i Chile”. Nu är det inte att förvåna att banken för denna politik. Den är helt uppknuten kring de amerikanska storbolagens intressen av vad man kallar ett investeringsvänligt klimat, dvs. att man skall göra sig så stora profiter som möjligt. Bankgruppen är helt uppknuten kring den amerikanska regeringens imperialistiska politik. Nu säger utskottet i sin skrivning om vår motion att Sverige motarbetat lånen till Chile och att dessa lån inte utgör något skäl för att vi inte skall ingå i gruppen. Detta är ju rent hyckleri. Regeringen påstår sig föra en framstegsvänlig biståndspolitik. Samtidigt medverkar man alltså till att världens mest reaktionära regimer — och det gäller inte bara Chile — får stöd av svenska statsmedel. Att tro sig kunna påverka en politik när man tillsammans med de övriga nordiska staterna har 3,51 96 av rösterna medan USA ensamt har 22,6 96 av rösterna i Världsbanken och 25,14 96 av rösterna i IDA är rent nonsens och visar på skenheligheten i den förda argumentationen. Man hävdar också att vi inte kan överge bankgruppen därför att så många av tredje världens länder är representerade där. Detta är också ett ohållbart argument. Att dessa länder är med beror ju på att de anser sig kunna utnyttja banken eller på att några andra alternativ inte finns. För Sverige däremot finns ett annat alternativ. Vi kan lämna denna reaktionära församling och i stället satsa pengarna på de länder där vi vet att de gör nytta, såsom på Cuba eller på Vietnam. Vi kan satsa dem på progressiva befrielserörelser. Jag finner det mycket svårt att finna några hållbara argument för att vi skall vara med i denna odemokratiska proimperialistiska sammanslutning. Däremot finns det en rad skäl mot, och jag skall här bara nämna fyra. För det första är beslutsprocessen, som jag tidigare nämnt, odemokratisk, eftersom antalet röster bestäms av hur stora bidrag ett land förmår ge. Detta faktum kommer inte att ändras av den översyn av reglerna som nu är på gång. I sammanhanget kan det kanske också noteras att Sverige är den störste bidragsgivaren per invånare räknat. För det andra är det inte ovanligt att gruppen utsätter ett visst land för ekonomiska påtryckningar — politiska påtryckningar — för att det skall få lån. Jag skall ta bara ett exempel. Tanzania ställdes inför inte mindre än elva krav på förändringar av den nationella utvecklingspolitiken när landet förhandlade om Världsbankslån i september 1974. Bland de krav som uppställdes var att man skulle förändra den socialistiska bypolitiken så att denna blev mer produktiv, höja matpriserna, frysa lönerna och bromsa de offentliga utgifterna. Den politiken känns igen som ett friedmanskt recept på att försvåra social utjämning och en progressiv utveckling men underlätta för de multinationella storföretagens expansion i tredje världen. satser framstår hela tiden Världsbanken/IDA som det mest reaktionära alternativet. För det fjärde: Det är uppenbart att Världsbankens/IDA:s verksamhet ingår i ett större politiskt mönster som i mycket hög grad är identiskt med USA-imperalismens makt och säkerhetspolitiska intressen. Vpk kräver därför att Sverige omedelbart lämnar Världsbanksgruppen och helt upphör med sitt stöd. Regeringen föreslår också att vi skall ge bidrag till Asiatiska utvecklingsbanken och fonden. Anledningen till att vi nu skall starta en sådan bidragsgivning uppges vara att situationen i Vietnam har förändrats. Banken var ju tidigare djupt engagerad i Sydvietnam mot den nationella befrielserörelsen och gav sitt stöd åt de amerikanska marionettregimerna. Förvisso har situationen i Vietnam förändrats genom USA-imperialismens nederlag, men banken har för den skull inte ändrat karaktär. Den är nu ett organ huvudsakligen för japanska intressen mot en progressiv utveckling. Vi yrkar alltså också i denna del avslag. Slutligen, herr talman, några ord om dubbelmoralen från övriga partiers sida i dessa frågor. När vi kom till huset här i morse möttes vi av fpungdomar som stod och delade ut lappar om en ny världsordning — en världsordning som skulle innebära ett stöd för de förtryckta folken, sade man. Centern och dess ungdomsförbund, folkpartiets ungdomsförbund och socialdemokraterna har tidigare förkastat Sveriges medlemskap i IDB. Jag kan inte se någon principiell skillnad mellan det vi skall fatta beslut om i dag och vårt senare ställningstagande till regeringens förslag om inträde i IDB. De verkar under samma villkor. Det är hyckleri om man försöker påstå motsatsen. Vad det gäller i dag är ett ställningstagande mellan å ena sidan ökade inkomster för ett antal svenska storföretag och å andra sidan de förtryckta folkens möjlighet att befria sig från regimer som den i Chile, Argentina eller Brasilien. Den som väljer att rösta för regeringens förslag begår en handling mot folken och för regimerna i dessa fasciststater. Socialdemokraten herr Ericson i Örebro upprepade alldeles nyss från talarstolen argumentationen från föregående år, att Världsbanksgruppen skulle vara en mellanfolklig organisation. Detta imperialistiska organ skulle alltså främja mellanfolkliga relationer. Vi tycker att motsatsen är fallet. Däremot är herr Ericson kritisk mot Asiatiska utvecklingsbanken. Engagemanget i denna bank, hävdar han, är bara en exportfrämjande åtgärd. Den ger lån till reaktionära regimer. Men förklara då, herr Ericson, på vilket sätt Världsbanksgruppens länderval skiljer sig från den Asiatiska utvecklingsbankens? Jag anser att det är ett dubbelspel från socialdemokraternas sida och ett fraseologiskt biståndshyckleri. Internationellt utvecklingssamar

Herr talman! Utrikesutskottets betänkande nr 17 handlar om ganska stora summor pengar. Det handlar också om hela svenska folkets ansvarstagande gentemot människor i vår värld som har hamnat på livets skuggsida. Det jag här kommer att beröra kan synas utgöra endast en liten del i det stora sammanhanget, men det gäller ett område som av många människor i vårt land anses vara en mycket viktig del — jag tänker på anslaget till frivilligorganisationernas verksamhet. Det var ganska små summor som beviljades då enskilda svenska organisationers utvecklingsarbete första gången uppmärksammades i en proposition till riksdagen. Den gången gällde det i stort sett enbart de olika missionssällskapen och deras arbete. Denna krets har därefter vidgats rätt väsentligt, och förståelsen för dessa organisationers insatser har dess bättre vuxit undan för undan.

Detta att man inte alltid kan nå dem man vill hjälpa har f. ö. påtalats många gånger, inte minst av SIDA, men här har ofta frivilligorganisationerna större möjligheter att göra en insats. Då regeringen nu i propositionen föreslår en höjning av anslaget till 70 milj.kr., vilket förslag också utskottet förordar, får detta uppfattas som ett erkännande av dessa organisationer för det värdefulla arbete som de lägger ner inom den rent humanitära sektorn, t.ex. när det gäller sjukvård, undervisning, brunnsborrningar m.m. I detta sammanhang liksom då det gäller u-landsarbete över huvud taget har de olika missionerna dessutom gått före och visat vägen. Sedan mer än 100 år tillbaka har dessa sammanslutningar utfört stora arbeten med små ekonomiska resurser, men med stora resurser i form av entusiasm och offervilja. Det är ett hälsotecken att vårt svenska samhälle sedan några år tillbaka i handling erkänner detta arbete genom att bevilja anslag så att SIDA har kunnat inleda ett samarbete med missionerna som nu fördjupas och utvecklas. Samarbetet mellan SIDA och frivilligorganisationerna har också det goda med sig att förståelsen för u-ländernas problem och behov verkligen ökar inom de kretsar som står bakom och uppehåller organisationerna. Anslaget får på detta sätt en dubbel effekt, varvid informationseffekten inom vårt eget land utan tvekan är värdefull. Internationellt utvecklingssamar är ingalunda anmärkningsvärt stor med tanke på de ökade anspråk som kommer att ställas på organisationerna. I propositionen ges också — och det med all rätt — ett erkännande av det arbete som påbörjats inom de fackliga organisationerna och den kooperativa rörelsen, då det gäller att vid sidan av det egentliga biståndsarbetet bedriva verksamhet inom en del utvecklingsländer. Säkerligen kommer därigenom den samlade efterfrågan på medel från anslaget att öka väsentligt. Då det gäller missionssällskapens andel och engagemang i u-landsarbetet har det ibland sagts —- även av medlemmar i berörda organisationer — att en ökad satsning från statens sida skulle kunna resultera i en minskning av det värdefulla personliga engagemanget bland de hundratusentals medlemmarna ute i landet. Detta engagemang har ju haft och har till resultat att man av sina redan beskattade inkomster sammantaget skänker åtskilliga miljoner kronor varje år. Det finns kanske visst fog för sådana funderingar. Det är därför med tillfredsställelse jag har kunnat konstatera utvecklingen inom ett av de större missionssällskapen då det gäller den här frågan. Det som jag tänker på är Stiftelsen Pingstmissionens u-landshjälp, som jag känner rätt väl till. De frivilliga insatserna från medlemmarna där har ökat i takt med höjningen av det statliga stödet. Det ser ut som om riksdagens anslag har verkat som en utmaning till medlemmarna att göra sitt bästa, och enbart inom denna organisation har man kunnat sända ut ett hundratal volontärer eller experter av olika slag. Herr Wirmark har här tidigare i dag givit ett par goda exempel på hur missionssällskapen nått fina resultat bland människor som varit i skriande behov av hjälp. Jag skulle också kunna visa på en hel del sådana exempel, men av tidsskäl avstår jag från detta nu — det goda exemplet från åtminstone en del av talarna före mig manar till efterföljd. Därför vill jag nu sluta mitt anförande med att säga att det är med tillfredsställelse jag konstaterar att regeringen i propositionen ser det som en fördel att frivilligorganisationerna inte skall behöva känna sig bundna enbart till s.k. programländer. Denna frihet är värdefull, eftersom den skapar förutsättningar för organisationerna att sätta in sina stödinsatser där de bäst behövs. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det har onekligen under senare år skett en allt hårdare politisering av frågan om de svenska biståndsinsatserna i Cuba. Attityden har ökat i kärvhet i takt med de borgerliga framgångarna vid de senaste valen. Detta bekräftades också av utskottets ordförande herr Hernelius i förmiddags, när han sade att anslagen till Cuba är en av de mest kontroversiella delarna i hela den svenska u-hjälpen. Det är onekligen sant; det är moderaterna som har svarat för att frågan har blivit kontroversiell. Jag är övertygad om att vi skulle kunna göra en intressant historisk studie, om vi skulle gå igenom riksdagsprotokollen vid olika riksdagar och studera vad som där sagts och se vilka erfarenheter som kan dras av den strid som pågått i de här sammanhangen, och jag är övertygad om att det kommer att bli en intressant forskningsuppgift i framtiden att studera hela denna fråga. Men nu har en viss förändring inträffat så till vida att de borgerliga sluter upp bakom en renodlad borgerlig linje. Detta har blivit alltmer påfallande vid de senaste två riksmötena. I fjol var kammaren delad — talmannen fick ta fram den bruna lottlådan — och de borgerliga vann med lottens hjälp. De svenska biståndsinsatserna till Cuba kom att i det närmaste halveras från det socialdemokratiska förslagets 70 till de borgerligas 40 milj.kr. Det fanns inte särskilt många nyanser i den biståndsdebatten. Valet stod för eller emot två förslag, och inte ens centerpartiets unga ledamöter, som i en nymornad och oväntad radikalism tidigare uttalat stort intresse för dessa frågor, tog till orda. Detta gällde också en del folkpartister; man hade tydligen hittat hem igen. Men i riksdagsfoajén gick unga folkpartistiska ledamöter och fann behandlingen av frågan en smula pinsam: tänk, att finnas på samma linje som moderaterna i Cuba-frågan! ”Dagtingandet” tycks ha spritt sig till allt fler områden. Riksdagsprotokollen visar att så sent som 1972 polemiserade nuvarande biståndsministern Ola Ullsten mot moderaterna för deras allmänna snålhet mot Cuba — som han då ansåg vilade på politiska grunder. Men nu signerar samme biståndsminister i djupaste samförstånd de borgerligas propositioner, som innebär en betydligt snålare behandling av Cuba än det förslag som socialdemokratin står för. Om man undantar enstaka mörkblå motioner som då och då kommer på riksdagens bord, upplever vi numera borgerligheten som ett block när dessa biståndsfrågor skall behandlas. Jag skall naturligtvis inte gå tillbaka till Monroe-doktrinens dagar, men nog kommer den amerikanska handelsbojkotten att framstå som en rcpressalieåtgärd mot ett olydigt folk. Först sedan vi fått tillräcklig distans till vad som skett genom revolutionen på Cuba kan en bedömning ske utan övertoner. Det är en känd sak att ett av skälen till att Cuba varit intresserat av biståndsinsatser från svenskt håll är en önskan att komma i åtnjutande av en västerländsk teknologi. Man ville komma ifrån den låsning som blev en följd av den bestraffningsaktion som tog sig uttryck i den hårda handelsblockaden. För ett par år sedan hade utrikesutskottet möjligheter att på ort och ställe se hur det svenska biståndet kom till användning. Jag tror att vi alla var överens om att Cuba satsar på mycket angelägna projekt. Vid besöket uttrycktes stor beundran över vad man lyckats åstadkomma och de ambitioner man har för att förbättra det kubanska folkets villkor. I år föreslår den borgerliga majoriteten att landramen för Cuba fastställs Internationellt utvecklingssamar till 35 milj.kr. Till detta kommer 5 milj.kr. att läggas till vad som mera diffust kallas ”bredare samarbete” med Cuba. Vad man skall kunna åstadkomma med detta storslagna belopp återstår att se. Så särdeles brett samarbete lär det inte bli med en så begränsad insats som det här tydligen är fråga om. I fjol drev den borgerliga lottmajoriteten mycket hårt den meningen att biståndsinsatsen borde reduceras med hänsyn till att Cubas ekonomi ansågs i hög grad ha förbättrats. Diskussionerna i utskottet blev den gången ganska långdragna, och man sökte efter olika länders BNP-siffror för att få fram jämförelsematerial. I år föreslår den borgerliga regeringen och dess företrädare i utskottet att anslaget till Cuba skall reduceras inte för att kubanernas standard har höjts, utan nu skall det minskas trots att kubanernas standard har sänkts! De borgerliga erkänner nämligen i sitt betänkande att Cubas ekonomi ”påtagligt försämrats”. Detta verifierades också för en stund sedan av herr Wirmark i talarstolen där han använde samma uttryck. Jag vill här i all korthet erinra om en mycket initierad och väldokumenterad artikel i ett av de senaste numren av Veckans Affärer. Numret kom ut den 31 mars: Man skildrar mycket ingående de stora ekonomiska problem som finns där borta, och man hoppas att den nya Carter-administrationen i Washington skall göra klimatet bättre och möjligheterna större för Cuba att komma ur de svåra ekonomiska problemen. Vad är det då för slags logik som ligger bakom det här agerandet? Det förblir antagligen en öppen fråga. Något besked är väl inte att vänta, och vi har ju upplevt att tystnaden bland utrikesutskottets ledamöter blivit alltmera kompakt under det senaste halvåret. Valframgången i höstas tycks ha verkat helt bedövande även på detta område. Ett argument som framförts från borgerligt håll mot fortsatta biståndsinsatser har varit Cubas deltagande med truppstyrkor i befrielsekriget i Angola. Även den frågan har diskuterats i utskottet. Vid de föredragningar vi hade framgick med stor tydlighet att det skulle vara utomordentligt svårt att tillämpa ett sådant kriterium för biståndsverksamheten i stort. Från socialdemokratiskt håll kan vi inte acceptera att en sådan sammankoppling sker beträffande våra åtaganden på det biståndspolitiska området. Våra reaktioner måste komma till uttryck i andra sammanhang, i första hand i Förenta nationerna. Detta har också skett, och mot den bakgrunden finner vi sammankopplingen ännu orimligare. Så åter till standardutvecklingen på Cuba. Som jag tidigare erinrat om framhöll de borgerliga i fjolårets biståndsdebatt att de svenska biståndsinsatserna skulle kunna trappas ner mycket radikalt med hänsyn till den gynnsamma standardutvecklingen i Cuba under senare år. Då gällde diskussionen i hög grad prisutvecklingen på socker i världen. Eftersom sockret spelar en så stor roll för Cuba — av den kubanska exporten till andra länder utgörs 86 ?6 av socker — har utvecklingen på sockermarknaden behandlats i två skilda föredragningar inför utskottet. Man kom fram till samma bedömning. Denna genomgång har givit klart besked om att sockerpriserna f. n. är rent ut sagt usla och att Cubas ekonomi därför blivit mycket ansträngd. Sockerpriserna låg i februari vid ca 8,60 cent per skålpund. Ställer man detta i relation till amerikanarnas beräkningar att ett självkostnadspris för deras del är nästan det dubbla — 15 cent per skålpund — säger det oss åtskilligt om det läge som Cuba f. n. befinner sig i. Dessa uppgifter understryks f. ö. i den artikel i Veckans Affärer som jag tidigare erinrade om. Det är uppenbart att detta svåra läge också påverkar de kommersiella förbindelserna med Sverige då man har svårigheter att fullfölja de överenskommelser som kubanerna har träffat med olika företag i det svenska näringslivet. Det borde vara känt, ärade kammarledamöter, att det funnits stora förhoppningar om ett väl utvecklat svensk-kubanskt handelsutbyte som kan avlösa de mer renodlade biståndsinsatserna. I detta läge — när kubanerna kommit i denna svåra situation — vill den borgerliga majoriteten kraftigt reducera de svenska biståndsinsatserna. Att göra en sådan nedskärning när detta programland för den svenska biståndspolitiken befinner sig i ett mycket trängt läge kan vi socialdemokrater inte acceptera. Man bör samtidigt komma ihåg att det svenska biståndet till Cuba är inriktat på klart uttalade ändamål, främst insatser på hälso och sjukvårdsområdet samt på att förbättra utbildningsväsendet. Dessa insatser har kubanerna själva prioriterat för att motsvara de förväntningar och de krav som man vill tillgodose. Så till en fråga som alltjämt är ytterst oklar. Det gäller den borgerliga majoritetens löfte om 5 milj.kr. för ett s.k. bredare samarbete med Cuba. Vi har inte fått något besked under utskottsbehandlingen om vad det innebär. Vi har bara fått veta — och det står i utskottets skrivning —- ”att regeringen hoppas” att i nästa års budgetproposition kunna tala om vad det s.k. breda samarbetet innebär. Herr talman! Jag är övertygad om att kammarens ledamöter i lika hög grad som utskottets är intresserade av hur det fortsatta samarbetet skall utformas. Sverige har en goodwill där borta, och den förpliktar. Talet om ett djupare samarbete är väl ändå inte bara en klyscha? Därför ställer jag frågan till utskottets talesman, om han vill ge kammarens ledamöter närmare besked om hur detta s.k. bredare samarbete skall utvecklas framöver.